Herr talman! Jag vill bara på förekommen anledning lämna en upplysning. Frågan om kriminalisering av narkotikamissbruket i sig behandlades utförligt på vänsterpartiet kommunisternas partikongress i januari 1985. Enhälligt och med acklamation beslöt man att avvisa detta krav. Det är partiets ståndpunkt, och den uttrycks också i den broschyr som efter kongressen utgavs av vår particentral.
Herr talman! Jag känner mig föranlåtan att svara på Jörn Svenssons replik. Det är riktigt som han säger att vi har ett kongressbeslut i denna fråga. Men det finns också inom vpk och inom grupper som arbetar aktivt med frågan — läkare, socialarbetare och föräldrar — personer som har en helt annan uppfattning, nämligen den som jag gav uttryck för nyss. Man vill ha en kriminalisering för att hjälpa missbrukarna och för att hjälpa ungdomarna. Man har sett det som en framkomlig väg och har alltså ställt sig bakom kravet på kriminalisering. Den minoriteten inom vpk är inte alls obetydlig, det är en ganska stor minoritet. Jag vill upplysningsvis tala om det för kammarens ledamöter.

Herr talman! På vpk:s partikongress i januari 1985 höjdes icke en enda röst till försvar för tanken på kriminalisering. Jag vill notera det. Sedan tillämpar vi den metoden — och det är en styrka hos vårt parti — att vi inte kör över oliktänkande. Det skall stå oss fritt att föra en diskussion som den vi för nu. För min del är det angeläget att betona partiets bestämda hållning i kraft av arbetarrörelsens klassiska ideal. Jag noterar med tillfredsställelse att Inga Lantz och jag har en gemensam grund i denna fråga i så måtto att Inga Lantz vänder sig mot straffoch repressalietänkandet och ser det hela icke som en kriminalpolitisk fråga eller en fängelsefråga utan just som den behandlingsfråga det ändå är. I det avseendet står vi på gemensam grund, även om jag personligen tycker att meningen med en kriminalisering på det sättet egentligen försvinner. Det vore mera logiskt att ta hand om problemet via sociallagstiftningen och via LVM.
Herr talman! Jag vill bekräfta det Jörn Svensson sade: att det är omsorgen om missbrukarna som har diskuterats inom vpk. Vi har alltså olika uppfattningar om hur man skall nå målet, ett narkotikafritt samhälle. Jag har valt en linje med en mer restriktiv narkotikapolitik, där kriminaliseringen ingår som ett led. Det är alltså omsorgen om missbrukarna som har fått mig att inta denna ståndpunkt.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

Det är vi dess bättre eniga om inom alla partier i riksdagen, men vi förordar olika medel i den kampen. I Verdandi— en av de klientorganisationer som inte hörts av utskottet — har vi bl.a. kommit fram till följande slutsatser. Det har vi gjort utifrån den praktiska verksamhet som vi bedriver runt om i landet. Verdandi säger klart ifrån att det inte får vara tillåtet att på något sätt delta i narkotikahantering. Verdandi accepterar inte att narkotika tillåts bli en del av vår kultur. Vi deltar envetet och målmedvetet i kampen för ett narkotikafritt samhälle. Verdandi accepterar därför en rad tvångsåtgärder. Men först måste orsakerna till olika typer av missbruksproblem angripas. Ensamhet, isolering, arbetslöshet och rotlöshet präglar många människors liv. Det är en grogrund för missbruk. Resurser och engagemang måste mobiliseras för förstärkning av olika typer av sociala insatser. Det gäller insatser för att förbättra människors livssituation, bekämpa utslagning i skolor och arbetslivet, minska arbetslösheten, öka människors sociala kontaktnät, stärka olika organisationers kamratstödjande verksamhet osv. Det behövs framför allt insatser, som angriper orsakerna till olika typer av sociala problem. För det andra måste också den omfattande förskrivningen av psykofarmaka, som på legal väg gör människor till tablettmissbrukare, kontrolleras och hejdas. I dag medverkar läkemedelsindustrin och enskilda läkare till att lugnande medel, sömnmedel och liknande skrivs ut för att dämpa människors många gånger berättigade oro och ångest. För det tredje behöver vi självfallet ägna ökad uppmärksamhet åt arbetet med att förbättra de behandlingsresurser som finns när det gäller medmänniskor med behov av hjälp för att komma ur sitt missbruk. En del av de behandlingshem som finns i dag är dåliga och arbetar därför följdriktigt med låg beläggning. Många står däremot i kö till bra och attraktiva behandlingshem. Vi behöver ge dessa människor ökade resurser till en bra behandling och till en plats i samhället i stället för att bestraffa missbruket av narkotika. Det är sådana här och liknande insatser som behövs. Om vi på allvar vill bekämpa olika missbruksproblem måste de ägnas väsentligt ökad uppmärksamhet och ges mer resurser. Men vi får inte blåsa upp frågan om kriminalisering av missbruket av narkotika så att den debatten flyttar intresset bort från sådana positiva sociala åtgärder som tillvaratar de enskildas egna, ovärderliga resurser och som innebär en framgångsrik kamp mot olika former av missbruk. Det finns ändå anledning att på nytt påminna om några skäl till att vi inte bör acceptera kriminalisering av själva bruket. Det är för min del samma skäl som en riksdagsmajoritet tidigare har anfört i riksdagsdebatter om kriminalisering av narkotikabruket. En av utskottets ledamöter sade i debatten den 18 december 1984: ”När en människa söker vård måste hon veta att det inte står en polis bakom vårdaren och väntar. Kommer en missbrukare över huvud taget att våga vända sig till vårdapparaten och låta sig frivilligt kontrolleras om han vet att hans missbruk är kriminaliserat?” Detta sades av en person som då hävdade att vi inte skulle kriminalisera bruket. Jag delar den åsikten och tycker att den är riktig än i dag. Det hävdas från en del håll att samhället saknar tillräckliga möjligheter att komma i kontakt med missbrukarna och att tillräckligt effektivt reagera mot missbruket som sådant. Genom att förklara bruket olagligt förenklas samhällets reaktioner mot missbruket.

Samhället förfogar således över många tvångsmedel för att upptäcka och åtgärda narkotikamissbruk. Det nu framlagda förslaget avser att undanröja nuvarande gränsdragningsproblem mellan straffbart innehav och straffri konsumtion. När man läser utskottsbetänkandet, och framför allt de borgerliga reservationerna, inser man snabbt att gränsdragningsproblemen inte avskaffas med detta lagändringsförslag. Reservationerna, och inte minst debatten i dag, talar för att riksdagen kommer att få nya debatter om gränsdragningsproblem. Vid narkotikastrafflagens tillkomst 1968 underströks att kontrollorganisationens verksamhet måste utformas så, att den inte motverkar utan understödjer samhällets ansträngningar att erbjuda vård åt vårdbehövande missbrukare. Samma sak framhåller utskottet på flera ställen i sitt betänkande. En kriminalisering av bruket kommer att leda till mycket komplicerade behandlingssituationer. Hur skall t.ex. en behandlare förhålla sig när klienten återfaller? Återfall är tyvärr vanliga i arbetet med missbrukare. Skall behandlaren-socialarbetaren göra polisanmälan då? Hur skall t.ex. behandlingshemmen förfara när en patient vill tillbaka efter ett återfall? Skall man då göra polisanmälan? Det finns en uppenbar risk att behandlaren-socialarbetaren i en redan komplicerad yrkesroll och i samarbete med andra yrkesgrupper och myndigheter kommer att utsättas för mycket stora påfrestningar. De måste veta var den praktiska gränsen går mellan ”att konsumera”, som alltså skall bli straffbart, och ”att vara drogberusad”, som inte kommer att vara straffbart. Hot om polisanmälan i fall där behandlingsåtgärder inte fullföljs är ett nytt tvångsmedel som kan utnyttjas, eller måste det rent av utnyttjas? Hur skall man då kunna bygga upp det förtroende som krävs för att åstadkomma önskvärda förändringar? Kriminaliseringen av narkotikabruket kan komma att allvarligt motverka en positiv utveckling av behandlingsmetoder och annan verksamhet som pågår för att förhindra narkotikabruk i alla former. Därför, herr talman, yrkar jag bifall till reservationerna 1, 2 och 4.

Herr talman! Kampen mot missbruk av olika slag har en lång historia. Den har varit mer eller mindre framgångsrik. Mest mindre, om man går tillbaka litet grand i tiden. Lagarna då, lösdriverilagen, fattigvårdslagen och nykterhetsvårdslagen, är alla exempel på historiska misslyckanden. De symboliserar ett samhälle, där myndighetsförtryck härskade, där man stämplade människor, jagade eller låste in dem, därför att deras situation var sådan att de inte riktigt passade in. De var och förblev utanför. Systemet, lagstiftningen, förstärkte utanförskapet. Insikten växte emellertid fram hos majoriteten i samhället; insikten om utanförskapets verkliga grund. Den insikten fick till följd att en förnedrande människosyn vändes till en positiv, den vände hotet, tvånget och repressionen ryggen. Den bejakade alla människors lika värde. Den nya insikten och synen har också fått positiva konsekvenser för den faktiska utvecklingen på missbrukets område. Det har vi hört talas om mycket här i dag. Läget har stabiliserats, har det sagts av flera talare. Antalet unga som någon gång prövat narkotika har också successivt minskat sedan början på 70-talet. Antalet narkotikaärenden och domar, liksom polisens och tullens narkotikabeslag, har minskat. Detta är resultatet av den nya insikten. Eller, om man vill uttrycka saken på ett annat vis, med hänvisning till en av de föregående borgerliga talarna: detta är resultatet av det man kallar den drogliberala politiken. Däremot har antalet missbrukare inom kriminalvårdens anstalter ökat, liksom missbrukare inom kriminalvårdens frivård. Detta sagt till dem som förordar ytterligare sanktioner utöver dem som regeringen föreslår. Denna utveckling belyser vikten av att analysera olika samhällsföreteelser, så att rätt metod sedan skall kunna användas för att motverka deras uppkomst och bryta en pågående icke önskvärd utveckling. I den allmänna debatten om narkotika har analyser stundtals uteblivit eller förenklats. Ytliga populistiska åtgärdsförslag har sett dagens ljus. ”Hårdare tag, kriminalisera, bura in!” Så skallar ropen i dag från en liten men högljudd grupp på gator och torg. Så skallade ropen för ett par veckor sedan utanför detta hus, där företrädare för en traditionell, klientinriktad inställning hånades och där också det regeringsförslag som i dag ligger på riksdagens bord häcklades för att det inte gick tillräckligt långt. Ja, det låter handlingskraftigt. Förslagen har dock det gemensamt att de har sitt ursprung i det gamla reaktionära förtryckarsamhället, där människor visste sin plats — en plats som de skulle behålla. Det är betydligt svårare att på ett torgmöte eller ute på en gata på ett populärt sätt påvisa missbrukets faktiska utveckling. Det är svårare att tala om ett långsiktigt motivationsarbete, om det tillåtna i att någon misslyckas för att på sikt bli kvitt sitt missbruk. Det är svårt att tala om solidaritet med dessa utslagna. Gärna solidaritet med Sydafrika eller med barnen i Rios slum — men våra egna gatans barn har vi svårt att offentligt försvara. Därför är det särskilt skönt att det finns en organisation som i dag vågar stå utanför detta hus och föra dessa människors talan. Det är dessutom en stor organisation, som, i motsats till vad som har sagts tidigare, har en omfattande erfarenhet av verksamhet med just dessa grupper. Det finns också skäl att påpeka att en majoritet av klientorganisationerna är motståndare till det förslag som i dag ligger på riksdagens bord. De är motståndare till ökad repression över huvud taget, och de om några vet väl vilka åtgärder som är framgångsrika. Som Hans Göran Franck påpekade, är också LO motståndare till detta förslag. Herr talman! På senare år har kvinnors missbruk uppmärksammats alltmer. Att vara kvinnlig missbrukare är belagt med mer skamkänslor än att vara en manlig sådan. Kvinnor blir därför ofta mycket skickliga i att dölja sitt missbruk. Ur kvinnoaspekt är det särskilt viktigt att skapa och utveckla ett förtroende mellan de missbrukande kvinnorna och socialtjänsten. Att kriminalisera bruket motverkar direkt detta. Den gamla myndighetsrädslan kan då åter komma att infinna sig. Rädslan bland de kvinnliga missbrukarna att stämplas som kriminella riskerar att förpassa dem bort från ljuset. Det riskerar dessutom att förskjuta intresset för arbetet från ett aktivt förebyggande till polisingripanden, eftersökning och lagföring. Detta kan i sin tur på sikt leda till en omfördelning av resurserna, så att mera pengar går till de senare åtgärderna, och då är den repressiva spiralen igångsatt. Herr talman! På det socialdemokratiska kvinnoförbundets kongress i fjol ställdes frågan: Hur utövar vi medmänsklig solidaritet? Gör vi det genom att skicka polisen på unga missbrukare, genom att låsa in dem eller genom att ge böter som de oftast inte har råd att betala? Eller gör vi det genom att föra en politik, där organisationer stimuleras att verka och ta ansvar, där barns och ungdomars uppväxtvillkor prioriteras, där socialtjänsten stimuleras till utveckling och till aktiva åtgärder samt där resurser ges till kvalificerad vård och behandling? Herr talman! Jag yrkar bifall till förslag om de senare åtgärderna och till reservationerna 1, 2 och 4 av Hans Göran Franck.

Herr talman! Vi har i dag att behandla justitieutskottets betänkande om anslaget till polisväsendet. Jag vill inledningsvis yrka bifall till reservationerna 2, 4 och 5, som är fogade till betänkandet. Frågan om polisens situation och resurser för att bekämpa brottslighet har alltid varit en aktuell fråga, inte bara på kvällstidningarnas löpsedlar utan också i den mer seriösa kriminalpolitiska debatten. Detta intresse är bra och nödvändigt — polisen besitter utomordentligt långtgående mandat från samhället och bör stå under ständig debatt. Utvecklingen av brottsligheten i vårt land har varit dramatisk. Sedan 1950 har antalet anmälda brott mer än femdubblats, och miljongränsen har nu med god marginal passerats. Det är ingen överdrift att påstå, herr talman, att denna utveckling har medfört att väldigt många människor i vårt land känner en djup oro för att de själva skall bli utsatta för brott. Denna situation har drabbat främst de svaga grupperna i samhället. Många äldre och handikappade skräms av tidningsuppgifter om ett alltmer tilltagande gatuvåld och blir sittande inomhus —- med en rädsla som invalidiserar och som ingen människa i vårt samhälle borde känna. Parallellt med brottsökningen har polisens resurser under den socialdemokratiska regeringstiden från 1982 försvagats genom att intagningen till polishögskolan drastiskt har dragits ner. Socialdemokraterna bär därför ensamma ansvaret för den nuvarande utvecklingen. Man kan därför med fog påstå att det är en av socialdemokratin planerad poliskris som vi nu iakttar effekterna av. Det förefaller, herr talman, förbryllande att socialdemokratin som politiskt parti och folkrörelse skulle ha politiska vinster att hämta i ett svagare eller ett rent av vacklande rättstrygghetsläge, som faktiskt — som jag inledningsvis pekade på — drabbar inte bara helt vanliga människor utan i ännu högre grad de svaga i samhället. Om det nu inte är en från politisk synpunkt planerad kris måste man osökt fråga sig om det i botten ligger en realistisk analys när det gäller ett bättre samhälle med mindre poliser och en ökande brottslighet. När man tar del av budgetpropositionen finner man att justitieministern på s. 54 uppger att det i 1985 års budgetproposition gjorts ”beräkningar som innebar att antagningen för budgetåren 1987 89 resp. 1989/90 skulle vara 150, 250 resp. 430 aspiranter”. Därefter redovisar hon att det tidigare än beräknat har visat sig möjligt att uppnå ”den eftersträvade balansen mellan utbildade poliser och polistjänster”. Herr talman! Detta är ett naket erkännande av att neddragningen av antalet poliser har gjorts endast av budgetmässiga skäl och helt fristående från brottsutvecklingen. I sanning är detta ett synnerligen egenartat sätt att driva politik på, inom ett för medborgarna så avgörande samhällsområde. Det må i detta sammanhang vara tillåtet för oppositionen att konstatera att den akuta polisbrist som har uppstått och som i Stockholm exempelvis medför en stängning av ett flertal polisstationer i sommar är en medveten och planerad politik från regeringen. På annat sätt kan justitieministern och utskottsmajoriteten knappast tolkas.

Herr talman! Så väl förankrad i den verklighet som vi har omkring oss är uppenbarligen regeringen. Herr talman! Jag har ställt den här frågan tidigare, men jag tvingas ställa den än en gång när justitieministern nu är i kammaren. Vilket värde ligger det politiskt eller på annat sätt i att drastiskt minska antalet polismän, samtidigt som den samlade anmälda brottsligheten ökar, och därmed försätta samhället och medborgarna i en politiskt planerad polisbrist, som enbart kan skapa ökad otrygghet och rädsla, inte minst hos svaga grupper, som inte har råd att larma sina hem och åka taxi för att undvika offentliga miljöer? Det vore av stort intresse att få svar på den frågan i den här debatten. Herr talman! Den moderata politiken som den i år liksom tidigare år formulerats här i riksdagen är enkel till sin beskaffenhet. Vi moderater har studerat verkligheten och funnit att alla de poliser som regeringen nu tar bort tidigare haft fullt upp med att övervaka lagar och bestämmelser som vi i denna kammare med stor energi och flit ökat på. Nu blir dessa arbetsuppgifter ogjorda, vilket öppnar vägen för politiska planeringar ute i polisstyrelserna när det gäller hur verksamheten skall inriktas med hänsyn till de alltmer tynande resurserna. Vi har också konstaterat, med verkligheten som mall, att om någon förändring skall ske skulle det snarare varit tvärtom — fler polismän skulle förmodligen behövas. Vi moderater vill lika litet som något annat parti i denna kammare ha en polisstat i den meningen att det står en polispatrull för var 50:e meter. Men vi vill ha ett samhälle där polisen har erforderlig styrka och kompetens att beivra brott och därmed skapa nödvändig respekt för lagverken och för alla människors rätt att utan rädsla för att bli antastade eller överfallna kunna passera offentliga platser alla tider på dygnet. Dessutom har vi moderater insett att den skada som den socialdemokratiska politiken nu förorsakar medför att vi måste utöka antalet aspiranter som antas till polishögskolen så att de uppgår till 640, vilket framgår av reservation 2. Herr talman! I den gemensamma moderatoch centerreservationen 4 tar vi särskilt upp frågan om brottsbekämpningen. Vi pekar på den ökande och allt råare våldsbrottsligheten, inte minst bland ungdom, som på ett alltmer påtagligt sätt har drabbat samhället. Vi pekar också på ökningen av narkotikabrottsligheten, där en offensiv och aktiv socialpolitik på narkomanvårdsområdet, om den skall lyckas, behöver byggas under och få stöd av en särskilt kraftfull insats mot narkotikabrotten. Herr talman! I den borgerliga trepartireservationen 5 tar vi åter upp det angelägna behovet av att kvarterspolisverksamheten inte bara har tjänster utan att den också är bemannad med polismän. Kvarterspolisen är en viktig brottsförebyggare, och han spelar en stor roll i brottsuppklarningen. Kvarterspolisen är också från socialpolitisk synpunkt en central länk mellan socialtjänsten och polisens verksamhet. Kvarterspolismannen skapar tidigt goda och naturliga relationer med barn och ungdom i sitt område och verkar därför brottsförebyggande. Slutligen fullgör han en viktig servicefunktion för människor i bostadsområdena. Genom den av regeringen hittills förda politiken har t.ex. i Stockholm de flesta kvarterspoliser dragits in för att tjänstgöra i utryckningsstyrkor. Polisledningen har gjort den enkla och naturliga prioriteringen, nämligen att den akuta utryckningstjänsten måste gå före. Jag delar den uppfattningen. Herr talman! En långsiktig och planerad polispolitik behövs i det här landet. Den nu sittande regeringen har på avgörande punkter brustit i sin förvaltning av polisväsendet och därmed försatt landet i en akut polisbrist som i sig är en rättskris. Vad som gör det hela allvarligt, herr talman, är att man utan någon som helst analys av eller hänsynstagande till en anmäld brottslighet, som stigit över miljonstrecket, ensidigt och av rena budgetskäl skapat denna kris. Detta land bör därför få en ny och för svenska förhållanden bättre planerad polispolitik, som leder till att krislägen av detta slag aldrig mer kan uppstå. En sådan politik kommer en borgerlig regering att kunna driva.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

Samtidigt har andelen uppklarade brott minskat drastiskt. Detta är djupt oroande. När människor märker en ökande brottslighet, ökar deras otrygghet och deras rädsla — deras rättstrygghet avtar. Men i ett rättssamhälle måste medborgarna kunna känna trygghet till liv och egendom och lita på att de får skydd om någon vill kränka deras trygghet. Det är viktigt också av den anledningen att det gäller att undvika en reaktion i samhället där människor börjar ropa efter hårdare tag och strängare straff. Skall vi kunna tolerera en human och liberal kriminalvård, vilket vi enligt folkpartiets mening skall, är det nödvändigt att stärka rättstryggheten. Brottsligheten skall självfallet bekämpas på olika områden och med olika metoder, t.ex. genom sociala insatser, med skolans hjälp och genom en kamp mot drogmissbruket. Lyckas vi sänka alkoholkonsumtionen och begränsa narkotikamissbruket är det sannolikt lika effektivt — eller rent av effektivare — som att öka antalet poliser i samhället. Men det går självfallet inte att bekämpa brottsligheten utan polisens insatser. I kampen mot brottsligheten har polisen en nyckelroll. Låt mig, herr talman, säga att vi från folkpartiets sida anser att polisen i vårt land generellt sett gör ett mycket bra och omdömesgillt arbete. Det finns undantag, klara undantag, men det är enligt vår mening trots allt bara undantag. För nästa budgetår föreslås att 360 polisaspiranter skall antas till polishögskolan. Folkpartisterna och centerpartisterna i utskottet anser inte att behovet av aspiranter därigenom är tillgodosett. Vi menar, liksom förra året, att aspirantantalet skall vara 460. Det är naturligtvis ingen siffra som är gripen ur luften. Det är det antal som rikspolisstyrelsen har begärt och anser sig behöva för att i framtiden klara personalsituationen inom poliskåren. Som en följd av detta vårt ställningstagande vill vi också öka anslaget till rikspolisstyrelsen med 20 milj.kr. Herr talman! Jag yrkar också bifall till reservation 5, i vilken kvarterspolisens betydelse framhävs. Vi menar att kvarterspolisens arbete måste ges högre prioritet. Den gör värdefulla insatser, framför allt i brottsförebyggande syfte, och den är mycket uppskattad av allmänheten. I dag får kvarterspolisens arbete många gånger stå tillbaka på grund av att mer akuta polisuppgifter skall lösas. Naturligtvis sammanhänger den här reservationen med den som går ut på att antalet aspiranter till polishögskolan skall öka. Därigenom skulle på sikt personalbristen minska, och kvarterspolisens arbete skulle kunna prioriteras högre. Herr talman! Jag yrkar också bifall till reservation 6. Vi folkpartister i utskottet anför i denna reservation att vi vill ha ett tillkännagivande om förbättrat rättsskydd vid barnolycksfall. Det är en klar markering av att vi ser mycket allvarligt på fall av vårdslöshet och underlåtenhet som leder till att barn skadas eller rent av dödas. Barnmiljörådets undersökning visar hur angelägen en sådan markering är. Vidare måste föräldrar till drabbade barn få stöd och hjälp att driva olycksfallsärenden till högre instans. Herr talman! Jag yrkar alltså bifall till reservationerna 1, 5 och 6.

Herr talman! Är polisen ett större hot än brottsligheten? Sedan 1950 har brottsligheten i vårt land ökat med 600 96. Under samma tidsperiod har poliskåren minskat med 700 årsarbetskrafter. Vill du ha en ny bil, stjäl en. Risken att ertappas är ganska liten i Sverige. Av en miljon anmälda brott klaras 700 000 aldrig upp. Känner ni igen orden? Dessa uttalanden har vi kunnat läsa i stora annonser i dagspressen på sistone, och de är hämtade ur en skrift utgiven av Polisförbundet. Det är ord ämnade att väcka uppmärksamhet, ämnade att skapa debatt, ett rop på hjälp och förståelse för vilken svår om inte omöjlig arbetssituation som polisen befinner sig i i dag och som socialdemokraterna till stor del kan hållas ansvariga för. Den socialdemokratiska regeringen har under många år visat brist på förståelse genom att inte ge polisen tillräckliga resurser. Fru talman! En av samhällets allra viktigaste uppgifter är att bekämpa och förebygga brott. Därför är det djupt oroande att detta inte klaras av i vårt land på ett tillfredsställande sätt. Av det jag inledde mitt anförande med framgår att brottsligheten ökat, medan uppklarningsprocenten minskat. ”Risken” att en brottsling upptäcks och ställs till ansvar för sina brottsliga gärningar är alltså en på tre när det gäller anmälda brott. Till detta antal kommer ett mörkertal, något som också Lars Sundin talade om, i brottsstatistiken som beror på en låg anmälningsbenägenhet när det gäller offer för brotten och på bristande resurser i det brottsbekämpande arbetet när det gäller spaningsoch ingripandebrotten. Om dessa faktorer vägs in i bedömningen av ”risk för upptäckt” blir risken än lägre. Polisen, men även åklagare och domstolar, arbetar med alltför knappa resurser. Regeringen har inte dimensionerat resurstilldelningen till de rättsvårdande myndigheterna med hänsyn till den höga brottsnivån. I stället har dessa myndigheter fått ett vidgat ansvarsområde, med allt fler uppgifter att utföra inom ramen för i huvudsak oförändrade resurser. Polismyndigheten har t.o.m. fått vidkännas en real personalminskning genom att antalet extra polismanstjänster minskat. Detta har medfört att polisens möjligheter att utreda mycket vanliga brott, s.k. vardagsbrott, som bostadsinbrott, vilka drabbar den enskilde hårt, ständigt minskat under de senaste åren. I de fall brottslingen inte tas på bar gärning och kan kvarhållas eller identifieras kommer brottet alltför ofta att förbli ouppklarat. Från centerpartiets sida har vi konstaterat att polisens personalresurser är otillräckliga, och vi har velat åtgärda detta. Det vill vi göra genom att slå vakt om polisutbildningen och utöka denna men också genom att värna om de poliser vi redan har, så att de inte i förtid lämnar yrket. Den underdimensionerade polisutbildningen har medfört att vakansläget snabbt försämrats särskilt i storstadsområdena. Detta är alarmerande, inte minst mot bakgrund av de stora regionala variationer som råder när det gäller brottsfrekvens. Under en följd av år har brottsligheten ökat mer i storstadsområdena än i övriga landet. Stockholms län, Göteborgs och Bohus län och Malmöhus län har en genomsnittlig brottsnivå som är nära nog dubbelt så hög som den i den övriga delen av landet. De alltför små och få polisresurserna är emellertid inte enbart ett storstadsproblem. I de flesta polisdistrikten runt om i landet uttalar sig poliserna i förtvivlan över att man inte har tillräckliga resurser för att göra ett gott arbete, för att skydda medborgarnas liv, hälsa och integritet. Förtvivlade polisröster hörs bl.a. i min landsända. I Helsingborg förklarar man att resurserna är klart otillräckliga. I Ängelholms polisdistrikt tvingas man till hårda omprioriteringar, som innebär att viktiga uppgifter sätts åsido, och i hela Kristianstads län, varifrån jag kommer, är resurserna otillräckliga såväl på narkotikasidan som på andra viktiga områden. Från centerns sida har vi årligen presenterat förslag i syfte att möjliggöra en dimensionering av utbildningen som långsiktigt motsvarar behovet av utbildade polismän för hela vårt land. Men den socialistiska riksdagsmajoriteten har avvisat våra krav. Av ekonomiska skäl har regeringen medvetet underdimensionerat polisutbildningen. Handlandet kommer att få förödande konsekvenser under de kommande åren. Prognoser när det gäller avgångar från poliskåren de första åren på 1990-talet visar att ca 550 personer varje kommer att sluta sin anställning. 275 personer kommer att avgå med ålderspension, och lika många beräknas söka sig från polisen till andra uppgifter. Polismän är en attraktiv yrkeskår för stora delar av näringslivet. I proposition 1986 88. Främst det alarmerande personalläget i storstadsområdena tvingade dock regeringen att utöka antalet aspiranttjänster under pågående budgetår. Inte ens den nu föreslagna ökningen av polisutbildningen med 360 platser inför budgetåret 1988 91. Vakansläget kommer att förvärras. Det är oansvarigt, för regeringens förslag innebär ju en personell nedrustning av polisen. Det är en utveckling som på grund av redan fattade beslut kommer att fortsätta i ytterligare tre år. Ansvaret för detta vilar på den socialistiska riksdagsmajoriteten. Rikspolisstyrelsen har i sin budgetframställning äskat 460 aspirantplatser. Vi har följt rikspolisstyrelsens önskemål och har föreslagit, i likhet med folkpartiet, att intagningen till polishögskolan utökas till att omfatta 460 platser. För detta har vi anslagit 20 milj.kr. utöver vad regeringen föreslår. Jag yrkar härmed bifall till reservation 1. Fru talman! Genom satsningar på utökad polisaspirantutbildning, som samtliga tre icke-socialistiska partier vill ha, ökas möjligheten för polisen att ingripa mot den ökande brottsligheten och ge bättre service och skydd åt allmänheten. Vi borgerliga kan genom vårt förslag förstärka polisen i hela landet men framför allt i de tre storstadsregionerna. Vårt förslag kan också få betydelse för den på vissa håll aktualiserade frågan om behov av s.k. yttre befäl för ledning av polisens arbete ute på fältet. Centerpartister, folkpartister och moderater är överens om att öka utbildningen av poliser. Dock föreslår moderaterna större intagning till aspirantutbildning än vad rikspolisstyrelsen gör, och jag vill därför fråga Göran Ericsson: Hur har ni tänkt er att inför det kommande utbildningsåret klara av den utbildningskapacitet som ni föreslår? Från centerns sida har vi förtroende för rikspolisstyrelsens bedömningar och beräkningar om möjlig utbildningsnivå och följer därför dess äskanden. Vi är emellertid medvetna om att den av oss föreslagna utbildningsnivån inte täcker upp de årliga avgångarna från polisyrket. Därför har vi velat finna andra vägar för att få tillräckligt med poliser. Det är en helt naturlig utveckling att poliser slutar på grund av pensionering. Men dem som slutar i förtid av olika skäl vill vi i centern göra litet extra för. Vi har yrkat att riksdagen ställer ett särskilt anslag på 10 milj.kr. till rikspolisstyrelsens förfogande att fördelas på olika distrikt för olika insatser inom området personalutveckling m.m. i syfte att förbättra arbetsförhållandena inom polismyndigheten, i syfte att underlätta rekryteringen men också för att motverka för tidiga avgångar. Bakgrunden till för tidiga avgångar från polisyrket är bl.a. att det är ett pressande yrke. Helgoch nattjänstgöring är nödvändiga. Ledigheter och korttidsfrånvaro kan ofta inte täckas upp. Detta medför att den enskilde polismannen kan tvingas acceptera ändringar både av arbetsuppgifter och av arbetstider med kort varsel. Inte sällan är personalsituationen sådan att polisdistriktet tvingas koncentrera arbetet till att omfatta den direkt övervakande och ingripande verksamheten. Andra arbetsuppgifter, av utredande, ordningsskapande och informerande karaktär, får anstå. Det är förståeligt om poliserna kan känna sig otillfredsställda i sitt jobb. Jobbet är inte bara pressande, det är också svårt. En fråga som vi kan läsa i den folder som Polisförbundet har gett ut är: Vem vill prya som polis en midsommarafton? 275 polismän väljer att byta yrke varje år. Vid en jämförelse med andra yrkesgrupper är poliser yrkestrogna. Även om det antal poliser som byter yrke är litet i förhållande till antalet tjänstemän inom kåren, är det nu angeläget att söka minska det antalet. Vakansläget inom kåren kan under de närmaste åren förbättras endast genom att avgången till andra yrken minskas. I centern anser vi att de 10 miljoner som vi föreslår till personalfrämjande åtgärder skall kunna användas bl.a. så att polismyndigheterna får erfarenheter från andra samhällssektorer. Sjukvårdshuvudmännen har påbörjat ett arbete i syfte att minska avgångarna i vårdyrkesgrupperna genom att förbättra arbetsförhållandena. Där ingår insatser som att kartlägga skälen för avgångarna från yrket, förbättra arbetstiderna och övriga arbetsvillkor, fördjupa arbetets innehåll, erbjuda en individuell utvecklingsplanering för varje anställd samt erbjuda vidareoch fortbildningsinsatser till olika grupper av anställda men också till enskilda individer. Vi i centern anser att man bör kunna dra lärdom av dessa förslag och initiativ som tagits på vårdsidan, så att polismyndigheten kan arbeta vidare med detta. Tyvärr är vi i centern ensamma om att ha velat satsa på att motverka för tidiga avgångar genom att ge detta extra anslag på 10 milj.kr. till rikspolisstyrelsens förfogande, men stöd tycks vi ha från Polisförbundet, som i en av de annonser som man står för skriver: När samhället vill lösa polisproblemet blir lösningen fler poliser. Varför är det bara vi själva som tror att också bättre lön, arbetstid och arbetsmiljö kan göra polisen effektivare? Vi värnar om de poliser som redan finns — inte om dem som saknas. Polisförbundet och dess medlemmar vill vi i centern med vårt förslag visa att också vi anser det viktigt att värna om de poliser som redan finns. Härmed yrkar jag bifall till reservation nr 3. Fru talman! En viktig arbetsuppgift för polisen är att arbeta brottsförebyggande, En nära kontakt mellan polisen och allmänheten är därför angelägen. De poliser som är kvarterseller områdespoliser arbetar nära människor ute i bostadsområdena. Därför har kvarterseller områdespolisen en viktig funktion när det gäller att skapa ett förtroendefullt förhållande till allmänheten. I områden med sociala problem är kvarterseller områdespolisernas arbete särskilt viktigt. De kan med hjälp av god kännedom om området och dess invånare ingripa tidigt för att hjälpa främst barn och ungdomar och därigenom förhindra en kriminell utveckling hos dem. Men en nödvändig förutsättning för att verksamheten skall vara av hög kvalitet är att arbetet kan bedrivas kontinuerligt och planeras långsiktigt. Brist på personal, som är en följd av den socialdemokratiskt drivna politiken, är ett allvarligt hot mot kontinuiteten och kvaliteten vad gäller kvarterseller områdespolisens arbete. I allt fler polisdistrikt avbryts verksamheten tidvis därför att kvarterseller områdespoliserna behövs för att delta i annat arbete. Ytterligare ett hot mot verksamheten är att myndigheterna i vissa fall prioriterar rekrytering av andra polismanstjänster än kvarterseller områdespoliser. De borgerliga partiernas satsningar på ökad polisutbildning ökar naturligtvis möjligheterna att satsa mer på kvarterseller områdespoliser. Därför yrkar jag bifall till reservation 5. Slutligen, fru talman, vill jag yrka bifall till reservation 4, som är gemensam för centern och moderaterna. I den reservationen anför vi att utvecklingen vad gäller våldsbrotten men även beträffande narkotikabrottsligheten har varit så oroväckande att bekämpningen av denna brottslighet måste prioriteras ytterligare.

Fru talman! Det äskande som läggs fram gäller ett normalläge med normala pensionsavgångar och normala förtida avgångar. Men vi befinner oss just nu i en situation där normala förhållanden inte råder. Vi har från moderat håll bedömt att 640 poliser är vad som nu måste utbildas, så att man snabbt kommer i kapp och svackorna i personalstaten inte blir så omfattande och långvariga. Hur vi har tänkt klara detta? Ja, de borgerliga regeringarna klarade, om jag inte minns fel, budgetåret 1977/78 att utbilda nästan 800 poliser. Polislärare hämtades inifrån polismyndigheten. I moderata samlingspartiet tror vi inte att det tekniskt är några problem att gå upp till antalet 640 poliser. Det har klarats betydligt större volymer under tidigare år.
Fru talman! Jag instämmer i vad Göran Ericsson säger om att det behöver utbildas fler än vad vi i centern och folkpartiet har föreslagit. Men vi har gjort vad som är möjligt. Vi har naturligtvis lyssnat på rikspolisstyrelsen. Men vi har också frågat rikspolisstyrelsen varför man föreslog just 460 platser. Det var därför att man bedömde att det fanns möjlighet att utbilda just så många. Då frågade jag om precis det som Göran Ericsson tog upp, att vi under den borgerliga perioden utbildade 700-800 poliser per år. Då fick jag svaret: Då hade vi två polishögskolor, och det fanns en utökad kapacitet — nu har vi bara en skola. Man sade att det just nu inte var möjligt att utbilda fler än 460 poliser. Att siffran slutade på 60 berodde på att klasserna omfattar 20 personer. Antalet platser kunde alltså röra sig om fem eller tio fler eller färre. Eftersom det inte gick att utbilda fler gick vi över till den andra möjligheten, att försöka motverka för tidiga avgångar.
Fru talman! Jag skall inte gå in i någon teknisk debatt. I moderata samlingspartiet har vi gjort en bedömning utifrån sakliga skäl som motiverar vårt förslag om 640 platser. Det är en politisk viljeinriktning från moderata samlingspartiet, och vi har grundat den på en egen, fristående analys. Vi kan inte låta vår politik i dessa frågor helt och hållet utgå ifrån teknikaliteter inom rikspolisstyrelsen. Jag kan naturligtvis inse att det över ett enda budgetår kan finnas vissa besvär i fråga om att bygga upp en större utbildningskapacitet, men den politiska viljeinriktning som vi markerar i denna kammare i dag inför detta budgetår gäller alltså utbildning av 640 poliser.
Fru talman! Nu fick vi alltså ett förtydligande om att det gäller en politisk viljeinriktning — moderaterna tog inte reda på de praktiska möjligheterna att genomföra en sådan utbildning. Så synd att vi då inte i stället får stöd för vårt yrkande om 10 milj.kr. extra till rikspolisstyrelsen, vilket skulle kunna motverka för tidiga avgångar och innebära att vi hade fler poliser kvar i vårt land om ett år.

Fru talman! I justitieutskottets betänkande 30 behandlas vpk-motionen Ju205 om ökad insyn i polisverksamheten. Den demokratiska insynen i och inflytandet över polisens verksamhet måste öka. Det finns inte något öppet och offentligt politiskt forum där polisens agerande kan granskas. Det lokala inflytandet över polisens verksamhet begränsas till en lokalt vald styrelse. Styrelsens beslut kan dock inte ifrågasättas i någon annan politiskt vald församling, t.ex. kommunfullmäktige. Den politiskt valde ordföranden kan inte ställas till ansvar. Inte ens vid mycket uppmärksammade händelser, där polisens agerande ifrågasätts och diskuteras allmänt, är det möjligt att lokalt ge frågan en politisk behandling i t.ex. kommunfullmäktige. Kritik mot polisens agerande kan framföras endast i polisstyrelsen. I riksdagen är det visserligen möjligt att utifrån lokala händelser ställa frågor till justitieministern om polisen. Men svaren blir alltid principiella, och det är omöjligt att få någon reell sakbehandling av en lokal poliskårs agerande, eftersom sådana frågor ju handläggs av den lokala polisstyrelsen, som i sin tur inte kan ställas till svars eller vars verksamhet inte offentligen kan debatteras i något politiskt forum. Det lokala politiska inflytandet över polisens verksamhet måste utvidgas till något mycket mer än den tillsatta lokala polisstyrelsen. Även om polisen är en statlig myndighet bör den dagliga verksamheten kunna följas genom att polisstyrelsen jämställs med andra kommunala nämnder och styrelser. Det skulle betyda att handlingarna till polisstyrelsens sammanträden blev offentliga och att det blev möjligt att ställa interpellationer och frågor och därmed få upp polisens verksamhet till en för alla öppen och offentlig debatt. Det finns många kommunala verksamhetsområden som är hårt styrda av lagar och statliga förordningar, t.ex. skolan. Men ändå finns det för dessa verksamheter ett lokalt politiskt ansvar i en politisk styrelse. Verksamheten i styrelsen är offentlig så till vida att handlingar, protokoll och beslut är offentliga och verksamheten kan debatteras i fullmäktige. På samma sätt borde det kunna fungera med polismyndigheten. Det är av utomordentligt stor vikt att polisen i sitt ofta mycket svåra arbete har allmänhetens förtroende. Alltför ofta förekommande fall av polisbrutalitet och misshandel av omhändertagna skadar självfallet allvarligt det förtroendet. Uppenbarligen handlar det om en liten grupp poliser, som gång på gång drar på sig misstankar om övergrepp. Ingen borde vara mer angelägen än poliskåren själv ätt anmälningar om misshandel och brutalitet utreds seriöst och att de skyldiga straffas. Det är därför mycket otillfredsställande att sådana anmälningar utreds av polisen själv. Trots att smärre förändringar skett i utredningsorganisationen, finns det starka misstankar att missriktad lojalitet med yrkeskolleger och kåranda ofta leder till att skyldiga poliser frias. Bland allmänheten finns en utbredd uppfattning att det är näst intill omöjligt att få rätt mot en polis, även om grova övergrepp har skett. Både utifrån allmänna principer om skydd för rättssäkerheten och med tanke på polisens egen situation, är det viktigt att utredningar om polisövergrepp sker av ett från polisen helt fristående organ. En möjlighet är att sådana utredningar sker inom ramen för t.ex. länsstyrelsen. Men även andra modeller är tänkbara. Utskottets svar på vpk-motionen, vilket återfinns på s. 24 i betänkandet, förefaller mig mycket märkligt. Utskottet anför följande: ”Emellertid kan utskottet inte finna skäl att förorda en annan ordning i detta hänseende än den som i politisk enighet beslutats i samband med 1985 års polisreform.” Som vi alla vet, så förändras ju förhållandena med tiden. En reform som är beslutad måste därför kunna omprövas. De kommunala styrelserna är ju uppbyggda på ungefär samma sätt, dvs. med en ordförande och ett antal ledamöter. Samma styrelsesammansättning borde kunna gälla beträffande polisverksamheten. Jag tror att det skulle vara till gagn för hela poliskåren, om man finge en offentlig prövning av dess verksamhet och om man i politiska organ kunde debattera dess situation och dess agerande. På det sättet skulle man få en större förståelse från allmänheten. Fru talman! Med det anförda vill jag yrka bifall till vpk-motionerna Ju205 och K605.

Fru talman! Om man lyssnar till de borgerliga företrädarna och om man inte har en aning om polissituationen och brottsutvecklingen i vårt land, skulle man kunna tro att vi är nära katastrofens rand. Men så är inte fallet. I Svenska Dagbladet av den 11 maj finns en ganska intressant artikel om brottsutvecklingen i Stockholms polisdistrikt. Stockholms polisdistrikt tillhör väl de distrikt som är hårdast belastade i landet. Siffrorna för de tre första månaderna i år visar att det totala antalet brott i distriktet minskade med 4,6 70 jämfört med samma period förra året. Inbrottsstölderna minskade med 11,4 26. Stölderna ur bilar minskade med 11,8 96. Bedrägeribrotten har minskat med hela 17,5 96. Frågan är emellertid om antalet brott minskar om man har många poliser. Det har gjorts studier om detta. Flera experter hävdar att poliskåren i dag är antalsmässigt väldimensionerad och att bristerna i stället ligger i hur pass effektivt man utnyttjar sina resurser. Nationalekonomerna Bo Sandelin och Göran Skogh gjorde för några år sedan en undersökning, där de försökte kartlägga sambandet mellan flera poliser och effekten på brottsligheten. Deras resultat visade på att 1 2 fler poliser tycks minska antalet brott med 1-2 20. Men osäkerhetsfaktorerna är många. Om exempelvis en kommun i landet får fler poliser minskar sannolikt brottsligheten där, men troligen delvis beroende på att en del av brottsligheten bara flyttar över till andra kommuner. En ytterligare svårighet när det gäller att bevisa relationen mellan antalet poliser och antalet brott är att brottsligheten påverkas av flera faktorer än just polisinsatsen. Skall man kunna mäta polisinsatsen, får man förutsätta att alla andra insatser och faktorer i omgivningen är konstanta. Johannes Knutsson, som är kriminolog vid brottsförebyggande rådet och även arbetar som konsult åt rikspolisstyrelsen i polisfrågor, menar att vi i dag, generellt, har tillräckligt med poliser i landet. Han framhåller samtidigt att man kan konstatera att det däremot finns en snedfördelning av polisresurserna, framför allt i storstädernas kranskommuner, där arbetsbelastningen är mycket hård. Rikspolisstyrelsen har försökt att göra vissa omfördelningar när det gäller polisresurser, men detta har oftast stött på patrull i de lokala polisdistrikten. Fru talman! I föreliggande betänkande behandlas frågan om anslag till polisväsendet och i samband härmed ett antal motioner som rör polisen. Till betänkandet är fogade sex reservationer. Under flera år har personalläget inom polisväsendet inneburit att antalet utbildade poliser överstigit antalet polistjänster. En strävan har varit att nå en bättre balans mellan utbildade poliser och polistjänster. Polisväsendet har under föregående och innevarande budgetår tillförts 378 nya tjänster. Även aspirantantagningen har ökat. Regeringen har beslutat att för innevarande budgetår öka aspirantantagningen från 150 till 300 aspiranter. Beräkningen visar också att aspirantantagningen under kommande budgetår bör öka för att nå en rimlig balans mellan tillgången på utbildade poliser och tillgången på polistjänster. Förslaget från regeringen för budgetåret 1988/89 är att 360 polisaspiranter antas till polishögskolan. Utskottets majoritet har accepterat förslaget. Vi anser det rimligt också med tanke på vad departementschefen anför om kommande budgetår, där inriktningen är att ytterligare öka antalet polisaspiranter. Mot detta har de borgerliga partierna reserverat sig — inte som förra året i en gemensam reservation, utan i två reservationer. Moderaterna har stannat vid ett antal av 640 polisaspiranter. Vi har här i kammaren hört förklaringen att det var en politisk viljeinriktning. Folkpartiet och centern har stannat vid 460 polisaspiranter. Detta har också rikspolisstyrelsen äskat, har vi fått förklarat för oss. I och för sig för reservanterna likadana resonemang i sina reservationer, men de stannar vid två helt skilda uppfattningar om behovet av antalet polisaspiranter. Dessutom har moderaterna inte begärt någon ökning av förslagsanslaget, utan anser tydligen att det anslag som utskottet har begärt skulle räcka för ytterligare 280 aspiranter. Frågan till moderaterna blir då: Vilken form av utbildning skall dessa 280 aspiranter få? Fru talman! För att ytterligare betona vikten av förstärkningar inom polisväsendet har regeringen begärt medel för 150 administrativa tjänster. Detta innebär att polispersonal i ökad omfattning kan frigöras för rent polisiära uppgifter. Det kommer att leda till resursförstärkning i hela den lokala organisationen. I samband med detta vill jag också påminna om den vidgade delegering av arbetsuppgifter till administrativ personal som regeringen har beslutat om. En annan viktig fråga är naturligtvis rekryteringen till polisyrket. Det finns många sätt att göra polisyrket attraktivt. Några av dem pekar vi på i vårt betänkande, bl.a. arbetsmiljö, utrustning och möjligheterna att göra polisarbetet säkrare. Givetvis är det också värdefullt om poliskåren speglar ett så brett befolkningsunderlag som möjligt. Andelen kvinnliga polisaspiranter som antogs till polishögskolan 1987/88 var 31 96 av 300 sökande. Motsvarande siffra för budgetåret dessförinnan var 25,3 96. Inom parentes kan man väl säga att 31 Jo motsvarar andelen kvinnliga riksdagsledamöter. Förhoppningsvis blir det fler. Fru talman! Frågan om brottsbekämpning har diskuterats vid ett flertal tillfällen i kammaren. Tyvärr måste jag konstatera att utskottet i denna fråga inte är överens om vilka områden som skall prioriteras. Moderaterna och centern anser inte att kampen mot den ekonomiska brottsligheten är viktig. De anser att resurserna skall läggas på våldsoch narkotikabrott, som också är mycket viktiga områden. Även utskottet anser att dessa områden skall prioriteras. Jag vill ställa en fråga till moderaterna och centern: Varför är inte kampen mot den ekonomiska brottsligheten viktig? Fru talman! Frågan om kvarterspolisverksamheten behandlades av utskottet även vid förra budgetberedningen. Vi uttalade då att den verksamheten är ett viktigt inslag i det löpande polisarbetet. Vi erinrade också om den nya polisorganisationen, som ger utrymme för myndigheterna att själva bestämma den närmare inriktningen av polisverksamheten, exempelvis genom ökad användning av kvarterspoliser. Strävan bör vara att öka omfattningen av denna och liknande polisverksamhet. Till slut några ord om reservationen om barnolycksfall. Som framgår av betänkandet behandlade socialutskottet ett likalydande motionsyrkande förra året. Man fann då att barnmiljörådets analys av den rättsliga behandlingen av barnolyckor borde avvaktas, innan riksdagen övervägde åtgärder för att förbättra rättsskyddet vid barnolycksfall. En rapport om detta beräknas bli färdig under 1988. Fru talman! Med det anförda yrkar jag bifall till hemställani justitieutskottets betänkande 1987/88:30 samt avslag på samtliga reservationer och motioner.

Fru talman! Först vänder jag mig till Ulla-Britt Åbark och hennes direkta fråga om varför vi inte är beredda att satsa på ekonomisk brottslighet. Jag får väl påminna Ulla-Britt Åbark om att det tidigare har gjorts enormt stora satsningar på ekonomisk brottslighet och försök att komma till rätta med denna. I och med att antalet polismanstjänster och övriga resurser har minskat, så finns det i dag inte tillräckligt med resurser för att prioritera alla dessa områden på det sätt som socialdemokraterna säger sig vilja göra. Socialdemokraterna vill prioritera ekonomisk brottslighet, våldsbrottslighet, narkotikabrottslighet och ungdomsbrottslighet. De vill prioritera kvartersoch områdespoliser och mycket annat och samtidigt minska resurserna. Den ekvationen går väl ändå inte ihop? Vi har kommit fram till att ekvationen inte går ihop. Socialdemokraterna hänvisar till att utredningar har gjorts som visar att brottsligheten minskar. Jag tror att man kan få fram vilka undersökningssvar som helst som man önskar. Men det kan ändå vara intressant att läsa vad den nya rikspolischefen har uttalat om denna fråga. Han tillträdde ganska nyligen. ”Men resurserna räcker inte till för det brottsförebyggande arbetet”, uttalar rikspolischefen i en intervju. ”Alla tre storstäderna har tappat personal. Stockholm har mist 600 polismän på fyra år. Över 80 96 av våra kostnader är personalkostnader. Därför finns det litet utrymme för annat.” Hur är det då med vardagsbrottsligheten? År 1979 drabbades vart femte hushåll av inbrott eller skadegörelse. Efter 1979 har dessa brott ökat. Förebyggande av brott mot den enskilda, vanliga människan är något som vi prioriterar högt i centern. Det framgår också av vår reservation. Den stora andelen rån drabbar privatpersoner. Det har man inte riktigt uppmärksammat. Nästan 90 96 av alla anmälda rånbrott är personrån. 19 9 av dessa rån klaras upp. Är ni inom socialdemokraterna nöjda med det resultatet? De brott som drabbar privatpersoner förövas ofta av unga lagöverträdare. Av dem som man 1986 misstänkte för rånbrott var över 30 96 20 år eller yngre. Nog måste vi väl prioritera ungdomsbrottsligheten?

Fru talman! Ulla-Britt Åbark hävdade att brottsligheten hade minskat, och hon åberopade som bevis en SIFO-undersökning publicerad i Svenska Dagbladet. Mycket skall man få höra, t.o.m. att socialdemokraterna åberopar Svenska Dagbladet för att ge belägg för att brottsligheten har minskat! Naturligtvis hoppas jag att detta är sant, men ta inte en tillfällig undersökning till intäkt för att brottsligheten har minskat! Det är nog lugnast att räkna med att brottsligheten har ökat och ökar konstant. 1 miljon brott under det senaste året, varav 700 000 av dem är ouppklarade, är nog säkrare siffror att hålla sig till. Vidare sade Ulla-Britt Åbark att personalläget hade förbättrats. Det är inte sant. Personalläget har inte förbättrats i förhållande till att brottsligheten har ökat och med hänsyn tagen till ledighetsdagar, arbetstidsförkortningar etc. Personalläget är inte bättre nu än 1975. Beträffande Ulla-Britt Åbarks sista kommentar till vår reservation nr 6, där hon hävdar att vi borde avvakta litet, vill jag säga att det är en svag och passiv attityd som kommer fram i utskottets skrivning, menar vi folkpartister. Den vore nog otänkbar när det gäller vuxnas situation. Barnolycksfallen överskrider i absoluta tal antalet rapporterade arbetsolyckor. Det krävs lika många liv genom barnolycksfall som genom olyckor i arbetslivet. Jag tycker att utskottet kunde kosta på sig den markering av frågans vikt som vår reservation innebär.
Fru talman! Får jag först beträffande Ulla-Britt Åbarks förnöjsamma anförande över den situation som råder på personalsidan säga att avgångarna enligt de allra senaste siffror som rikspolisstyrelsen faktiskt har presenterat och på vilka vi moderater delvis bygger vårt yrkande ju uppgår till 550. Det behövs också 90 personer som semestervikarier, för ledigheter och annat. 550 plus 90 blir enligt vanlig matematik 640 polismän. Vilken utbildning skall de då få, undrar Åbark. Jo, de skall få en polisutbildning, precis som alla andra poliser i det här landet har fått. När Ulla-Britt Åbark är nöjd med den situation som råder, är hon alltså nöjd med att tre polisstationer stängs i sommar i den här staden: Farstastationen, Skärholmens station och stationen i Vällingby. Bostadsområden som är i storlek jämförbara med Linköpings stad kommer alltså att stå utan egen polisstation i sommar. Om man är nöjd med den situationen, vet jag inte riktigt vilka referensramar man egentligen har. När brottsligheten tillfälligt går ned, kan jag upplysa Ulla-Britt Åbark om att det finns en annan statistik som jag tror att man skall läsa samtidigt med den som hon nämnde: försäkringsbolagens statistik över försäkringar som sägs upp, därför att hushållen inte längre har råd att hålla sig med försäkring. Har man ingen försäkring är anmälningsbenägenheten vad gäller inbrott osv. tämligen liten. Det är också förståeligt. Fler poliser leder till färre brott. Det är självklart! Det är därför vi i moderata samlingspartiet har sagt att vi måste ha så pass många poliser att samhällsordningen garanteras, så att folk kan gå ut på gator och torg utan att riskera att bli nedslagna eller antastade på annat sätt. Några utav denna kammares ledamöter har tyvärr fått erfara vad polisbrist kan innebära i närheten av detta riksdagshus.
Fru talman! När det till att börja med gäller statistiken vill jag framhålla att jag har refererat officiell brottsstatistik från Stockholms polisdistrikt. Jag tror nog, Lars Sundin, att vi kan lita på de siffrorna, annars kan vi nog inte lita på polisen över huvud taget, om de anmäler för få brott eller för många. Till Ingbritt Irhammar. På vilket sätt har resurserna minskat, Ingbritt Irhammar, när man i år har fått medel till 378 nya polistjänster, när man har antagit 150 extra polisaspiranter i år och det nästa år kommer ytterligare 360? Till Göran Ericsson vill jag säga så här. Jag frågade inte efter utbildningen som sådan utan varifrån ni kommer att ta pengarna. Centern och folkpartiet har yrkat 20 miljoner till de polistjänster som de har begärt, medan moderaterna inte har yrkat ett enda öre. Så ställde jag frågan om fler poliser leder till färre brott. Man har försökt göra undersökningar om detta. Man kan inte komma fram till något riktigt resultat om det faktiskt blir effekten. Jag tror att om fler poliser är ute på gator och torg begås färre brott. Det görs i dag stora ansträngningar för att åstadkomma fler kvarterspoliser, så att poliserna är ute och pratar med människor på gator och torg. Detta är nämligen brottsförebyggande arbete.
Fru talman! Det är konstigt att matematik skall vara så svårt. Om antalet polismän som slutar på grund av pensioneringar eller i förtid är större än det antal man utbildar, då måste det väl leda till brister! Kan det ha någon betydelse i sammanhanget att vi har fler poliser, undrar Ulla-Britt Åbark. Jag får väl då åter hänvisa till Nils Erik Åhmansson, vår rikspolischef, som säger att det har en brottsförebyggande effekt att poliser syns ute. Nu sade Ulla-Britt Åbark att detta förstår också socialdemokraterna. Vad de inte tycks förstå är att polisresurserna inte räcker till för att prioritera alla områden då antalet polismän minskar. Varför går ni emot satsningar på att behålla de polismän som i dag slutar i förtid, Ulla-Britt Åbark? Varför ställer ni inte upp bakom satsningen på personalfrämjande åtgärder, som vi i centern har föreslagit?
Fru talman! Det är naturligtvis, Ulla-Britt Åbark, under alldeles för kort tid som den här statistiken visar att brottsligheten har sjunkit. Jag hoppas att det kan bli en trend av de senaste siffrorna, men de är ingenting att hänga upp sitt resonemang på i dag. Nu är det säkrast att utgå från de långsiktiga siffror som visar att vi har en ökande brottslighet här i landet, inte minst beträffande våldsbrott: en miljon brott anmälda, lägg därtill mörkertalet! Av dessa en miljon anmälda brott är 700 000 ouppklarade. Det är mot bakgrunden av de siffrorna som vi skall diskutera polisbristen, och den är besvärande!
Fru talman! Jag får väl hälsa med tillfredsställelse att regeringsföreträdaren Ulla-Britt Åbark valde ett något lägre tonläge i sitt andra anförande. Det är nämligen precis så som Lars Sundin säger, nämligen att brottsstatistik skall ses över en något längre tidsperiod. Det brukar socialdemokrater regelmässigt hävda, då vi talar om brottsutvecklingen i den här kammaren. Då säger de att vi skall se den över en längre period, oftast längre än vad vi normalt brukar vilja se den, för då verkar den nämligen fallande. Nu klamrar socialdemokraterna sig fast vid ett kvartals siffror som om de vore någon form av räddningsplanka som kom farande på vågen, och de försöker göra ett stort nummer av detta. Det kan vara så att det just för tillfället finns många högaktiva kriminella på kriminalvårdsanstalt. De kanske kommer ut senare i sommar. Ulla-Britt Åbark frågar om fler poliser leder till minskad brottslighet? Ja, det kan man fråga sig. Först och främst kan det vara så att ju fler poliser som åker bil ute på stan, desto fler brottslingar får de tag i, desto fler människor kan stoppa polisbilen, desto fler brott kanske polismännen ser. Samtidigt verkar också dessa polismän brottsavhållande. Det är nog mycket svårt att bestämt säga att fler polismän leder till att färre brott begås. Det är också svårt att säga att fler poliser bidrar till att fler brott begås. Detta är en debatt som vi nog skall överlåta åt kriminologerna att föra istället för att använda dessa resonemang som någon form av slagträ i den här kammaren.

Fru talman! Det är inte jag som har gjort ett stort nummer av den här brottsstatistiken, jag har bara redovisat vad som stod i Svenska Dagbladet. De som har gjort ett stort nummer av detta är faktiskt de tre borgerliga partiernas representanter i den här debatten. Jag har bara klart redovisat vad som stod i tidningen. Man kan också studera vad som pågår inom polisen i dag. Vilket reformarbete pågår? Det är nödvändigt att också diskutera detta, så att vi inte fastnar i debatten om antalet polistjänster och antalet polisaspiranter. Det är viktigt att veta att det pågår ett arbete inom polisen. År 1981 beslutade vi här i riksdagen om en reform som skulle leda till ökad effektivitet, till att resurserna utnyttjades på ett bättre sätt. Man ville utöka beslutanderätten för den lokala polisen och ge möjlighet att sätta in åtgärder där de behövdes — och det tror jag att man gör ute i polisdistrikten i dag. Ett exempel är Kalmar polisdistrikt, där man har tagit ett lokalt initiativ och också fått en förbättrad utveckling när det gäller brottsligheten. Jag tror att det är på gång i andra distrikt också. Jag anser nämligen att man skall förlita sig på de lokala polismyndigheterna och ge dem möjlighet att reformera sitt arbete. Detta skall inte ske uppifrån, från riksdagen, utan det skall decentraliseras ut till de lokala polismyndigheterna.

Fru talman! Tonläget i den här debatten har tidvis varit ganska högt. Det allra första inlägg som Göran Ericsson stod för var ganska trist att höra. Det innehöll en mycket enkel politisk argumentation av sämsta slag, som gjorde socialdemokratin ansvarig för allt elände med brottsligheten i landet. Argumentationen var nästan lika dålig som den som Carl Bildt tydligen är ute iland och rike med, där han bl.a. tycks påstå att också den senaste rymningen från Norrköpingsanstalten på något sätt skulle vara regeringens fel. Man kan nästan bli frestad att besvara sådan argumentation med samma medel. Också kriminalvårdsverket gör ju statistik. Av dess verksamhetsberättelse framgår att antalet rymningar sedan år 1978/79 har minskat med 559 eller 35 26. De borgerliga var alltså ansvariga för betydligt fler. Jag tycker emellertid att vi inte skall föra den här debatten på den nivån. Därför är jag glad att de repliker som Göran Ericsson har haft senare har haft ett helt annat tonläge. Jag måste också säga att jag är glad över att trots de sex reservationer som finns fogade till utskottsutlåtandet kunna konstatera att vi i stor utsträckning har en bred enighet i den svenska riksdagen om polisen och polisarbetet och inriktningen av detta. Jag tror nämligen att det är väldigt nyttigt att ha det i en demokrati. Fru talman! Så här inledningsvis vill jag också framhålla att jag tycker vi i stort sett har en mycket bra polis här i landet. Den är välutbildad och välutrustad. Genom den polisreform som riksdagen antog för några år sedan har de grundläggande förutsättningarna skapats för att polisen skall kunna utvecklas för att på bästa sätt möta morgondagens behov. Inom justitiedepartementet arbetar vi nu på att gå vidare i polisreformens anda och finslipa detaljerna. Riktmärket är att få till stånd en fördjupad decentralisering och en minskad detaljstyrning från statsmakternas sida. Under våren har vi också inlett samtal med företrädare för polisen om en mera långsiktig polispolitik.

Jag hoppas att vi skall kunna få fram en sådan långsiktigt formulerad polispolitik relativt snart. I departementet funderar vi nu också på polisutbildningen. Utbildningsfrågorna gäller ju inte bara hur många poliser som skall utbildas utan också vilket innehåll utbildningen skall ha. Jag tror att det finns utrymme för att också på det området göra värdefulla förbättringar. Också de etiska frågorna spelar en mycket stor roll i samband med rekrytering och utbildning av poliser. Våra poliser måste självfallet omfatta de grundläggande demokratiska värderingar som vårt samhälle bygger på. Polisen har ingen lätt uppgift. — Poliser skall skydda demonstranter, även om de djupt ogillar syftet med demonstrationen. = Poliser skall behålla lugnet också inför de grövsta provokationer som kan hagla över dem från gripna. — Också i hotfulla situationer krävs att poliser kallt bedömer hur mycket våld nöden kräver och inte går över den gränsen. —- Polisen skall vara effektiv och uthållig i spaningarna efter knarkhandlare. — Mitt i allt detta skall polisen också orka med en klapp på kinden till den gamla damen som inte hittar rätt väg hem. Vi har mellan 16 000 och 17 000 poliser som skall svara mot dessa och andra, lika högt ställda krav. Alla gör det självfallet inte — det vore orimligt att förutsätta. Därför måste vi ha möjlighet att gå in med rättelser. Vi skall inte lägga fingrarna emellan om vi upplever att polisen har gjort någonting som är fel, vare sig det handlar om misstankar om misshandel eller någonting annat. Vi skall granska polisen — och självfallet inte minst den del av verksamheten som är särskilt sekretessbelagd, säkerhetspolisen. Därför är det viktigt att den utredning som arbetar med säkerhetspolisen kommer med förslag om förbättrad demokratisk kontroll. Däremot skall vi inte låta enskilda polisers missgrepp gå ut över hela yrkesgruppen. Tack och lov tror jag att den kritik som man då och då hör mot polisen är kraftigt överdriven. Jag är övertygad om att vi har en bra polis. Jag vet att den varenda dag gör för medborgarna mycket positiva insatser. Till de uppgifter som polisen har att klara av hör det brottsförebyggande arbetet. Jag tycker det är stimulerande att se vilket intensivt jobb som är på gång här, både centralt och lokalt. I det brottsförebyggande arbetet måste initiativen naturligtvis främst finnas på det lokala planet. Det är där det praktiska arbetet måste utformas, det är där som samverkan mellan myndigheter måste ske. Att förebygga brott är nämligen inte bara en uppgift för polisen. I det brottsförebyggande arbetet är det nödvändigt att bygga på samverkan mellan organisationer — vi har ju många sådana här i landet —, föräldrar, lärare, arbetskamrater, grannar och andra enskilda. fått fart på det brottsförebyggande arbetet på bred front. Jag vet att det på många håll finns ett väl utvecklat samarbete mellan polisen och en rad olika samhällsorgan och organisationer.

Dessutom finns det samverkansprojekt utanför den formella ramen i Samverkan mot brott i ett nittiotal olika distrikt. Vad kan detta ge för effekt? Ett av de projekt som är på gång finns i Akalla. Där har man jobbat med en riktad polisinsats tillsammans med Svenska stöldskyddsföreningen, HSB, Svenska bostäder, Folksam och ungdomsgruppen vid socialdistriktet. Detta arbete visar mycket bra resultat. Fordonsbrotten i det distriktet minskade med 53 20, källarinbrotten med 76 90. Bostadsinbrotten ökade visserligen med 30 96, men det var å andra sidan relativt få sådana brott, så den statistiken är ganska svår att bedöma. Men totalt sett har i den här delen av Stockholmsområdet insatserna genom Samverkan mot brott varit mycket framgångsrika och manar till efterföljd också i andra delar av landet. Polisens arbetssituation och arbetsläge har vi diskuterat väldigt mycket, inte minst här i kammaren. Det har diskuterats också i pressen hur polisen har det. Vi har från regeringen varit väl medvetna om att personalläget är bekymmersamt på många ställen. Det är därför som regeringen detta budgetår har beslutat öka aspirantintagningen till polishögskolan från 150 till 300 aspiranter. Det är därför vi i den budgetproposition som kammaren nu resonerar om för nästa budgetår vill öka ut antalet till 360 aspiranter. Jag har förutskickat ytterligare ökning kommande budgetår. För att det skall vara möjligt att tillgodose behovet av tjänster vid i första hand de mest arbetstyngda polismyndigheterna har regeringen också under året inrättat 380 nya polistjänster. Personalläget inom polisväsendet har under en följd av år varit sådant att antalet färdigutbildade poliser har överstigit polistjänsterna. För närvarande finns det ungefär 900 färdigutbildade poliser utanför polismyndigheternas tjänstetablåer. De är mycket ojämnt fördelade över landet. Samtidigt finns det nära 700 vakanser — också de mycket ojämnt fördelade över landet. Det är svårt att göra dessa bedömningar när det gäller aspirantintagningen. Vi skall bedöma storleken på avgångarna, omsättningsvakanser och behov av vikarier vid tjänstledighet av olika slag. Vi har gjort den bedömningen från regeringen att det behövs en förstärkning. Vi har därför genomfört en sådan förstärkning under innevarande budgetår och avser att fortsätta med förstärkningar. Men poliserna är en kvalificerad och specialutbildad resurs som vi skall hushålla med. För att det skall vara möjligt att öka effektiviteten i polisarbetet behövs andra insatser. Arbetsuppgifter som inte kräver den speciella kompetens som följer med polisutbildningen kan utföras av andra — med fördel av administrativ personal. Delegationsreglerna i polisförordningen har ändrats för att det skall vara ocn riKsponsstyreisen genom daetatjeraae ocn tiangtgaenae vestammeilser styrde arbetsfördelningen på polismyndigheterna. De nya reglerna innebär att de lokala myndigheterna har fått större befogenheter att på eget ansvar och med utgångspunkt i den egna verksamheten fördela arbetsuppgifterna. Härigenom kan vi också ge den administrativa personalen vid polismyndigheterna ett betydligt mer intressant arbete än de har i dag — och de som är utbildade till poliser kan helhjärtat ägna sig åt det egentliga polisarbetet. För att underlätta detta har vi också i årets budget föreslagit medel till 150 nya administrativa tjänster. Vi kan förbättra polisens möjligheter att delta i det brottsförebyggande arbetet på många andra sätt också: Genom en förbättrad utbildning, genom bättre arbetsmetoder och bättre teknisk utrustning. När det gäller arbetsmetoderna har riksrevisionsverket alldeles nyligen lagt fram en i mitt tycke mycket intressant rapport om ordningspolisens ledning och kapacitetsutnyttjande. I rapporten pekas på klara brister i den nuvarande ordningen när det gäller resursutnyttjandet inom polisen. Det sägs att polisen är en kvalificerad och kunnig resurs, som vi måste hushålla med. Därför är det viktigt att myndigheterna utnyttjar de möjligheter som finns att anpassa förhållandena på ett flexibelt sätt. Polisinsatserna skall, sägs det i rapporten, anpassas till de tidpunkter när behovet är som störst. Ordningsavdelningarna bör ges ett större ansvar för den brottsutredande verksamheten, heter det, och man skall samverka mellan ordningsoch kriminalavdelningarna. På alltför många håll är nog kontakten mellan kriminalavdelningarna och ordningsavdelningarna mycket dålig. Det är vattentäta skott dem emellan. Man bevakar sina revir. De borde samverka på ett mycket bättre sätt än nu, och därigenom skulle vi få ut totalt sett mer effektivt arbete. Fru talman! Jag vill avsluta detta första inlägg med att säga att riksrevisionsverkets rapport är kritisk inte bara mot det sätt på vilket polisen och polisledningarna lokalt arbetar med ordningspolisen utan också mot polisstyrelserna. Vi har som politiska partier alltför litet ägnat oss åt frågan vilken roll de lokala polisstyrelserna med polisreformen som grund kan spela. Det är faktiskt egentligen inte här i kammaren som vi skall avgöra hur det skall se ut med kvarterspolis, fotpatrullering osv., hur mycket tid som skall ägnas åt det brottsförebyggande arbetet ute i resp. polisdistrikt. De politiker som finns ute i de lokala polisstyrelserna måste känna sitt ansvar för detta, och vi måste centralt se till att vi — i den mån inte nuvarande lagstiftning ger den handlingsfrihet som behövs — funderar över förändringar. Polisens arbete är viktigt. Vi har i Sverige en bra polis, och vi skall se till, med de åtgärder riksdagen i dag fattar beslut om, att den skall bli ännu bättre.

Fru talman! Jag väljer att lämna den recensionen av justitieministerns anförande att det var kraftfullt. Jag hoppas att den kraftfullheten också följer med till departementet. Det är klart att det är trist att höra oppositionen tala möjligt för de lokala polismyndigheterna att delegera arbetsuppgifter. ERIGR SU PDUSKareN Därför har vi övergett den tidigare ordningen, som innebar att regeringen om sanningen. Vad jag sade i mitt inledningsanförande var faktiskt att brottsligheten har stigit. Det är ovedersägligt att den har gjort det. Vi kan tycka att det är trist att antalet brott har stigit över enmiljonstrecket-men det är också sant. Det är dess värre också sant att regeringen har dragit ned antalet poliser under denna tid. Det är också trist, men det är dessutom sant. Jag kan lämna en ännu tristare uppgift till justitieministern. Ytterligare 300 poliser i denna stad har aviserat att de ämnar övergå till annan verksamhet. Det är mycket trist. Det var mot denna trista bakgrund som jag dristade mig att fråga: Vad gör regeringen nu åt detta? Har det varit en bra politik att dra ned antalet polismän? Därigenom sjunker ju uppklaringsprocenten. Jag tycker, fru talman, att dessa fakta är grundläggande och enkla. Om dessa borde vi kunna vara överens, precis som justitieministern säger att vi i stort sett är i övrigt i denna fråga. — Jag väntar på svar på den fråga jag ställde till justitieministern i mitt inledningsanförande.

Fru talman! Anna-Greta Leijon talar om att hon gläds åt den enighet som råder här i kammaren i dag, trots de sex reservationerna. Jag skulle för min del ha varit glad om denna enighet hade varit större. Vi är eniga om — eller är vi inte det? — att antalet polisaspiranter behöver utökas. Ulla-Britt Åbark sade nyss att ingenting i dag tyder på att flera poliser skulle minska antalet brott. Å andra sidan får jag ge det erkännandet åt justitieministern att hon menar att det behövs flera poliser — i varje fall i framtiden, eftersom resurserna skall sättas in mera på lång sikt. Vi borgerliga vill däremot göra vad som är möjligt i dag, dvs. utöka utbildningen till den nivå som det nu finns möjligheter till. Dessutom vill vi i centern minska antalet avgångar. Jag fick inte något svar från Ulla-Britt Åbark på frågan varför regeringen inte är beredd att ställa sig bakom det kravet. Vi var vidare överens om att kvartersoch områdespoliser behövs i det förebyggande arbetet, men vi var inte överens om att det skulle vara möjligt att prioritera alla de områden som regeringen vill prioritera. Hur i all sin dar skall regeringen kunna prioritera alla dessa områden samtidigt som resurserna minskas? Hur kan ni vidare säga att åtgärder mot våldsbrott och mot brott mot enskilda inte är bland de allra viktigaste att sätta in i dag? En av polisens allra första uppgifter när den möter ett brottsoffer är att ge sig tid att tala med offret och att ge råd och anvisningar. I dag brister det från polisens sida i det avseendet, eftersom man inte har tid. Dessutom finns polisen inte alltid tillgänglig. Som vi har hört här tidigare i dag har man tvingats stänga polisstationer. Såvitt jag förstår erkänner socialdemokraterna att brister finns men säger samtidigt att man inte skall göra vad som nu går att göra. De ställer åtgärderna på framtiden. Vad vi kan vara överens om är alltså att socialdemokraterna ställer problemens lösning på framtiden.
Fru talman! Statsrådet gjorde den bedömningen att det är en rätt stor enighet partierna emellan i polisfrågor. Det är möjligt. Det beror i så fall enligt min mening på att socialdemokraterna har närmat sig de borgerliga partierna. Se t.ex. på antalet polisaspiranter, som har ökat och som skall öka, även om det ännu inte är uppe i 460. Statsrådet var vidare inne på polisens utbildning i framtiden, som är ett mycket intressant kapitel. Kan statsrådet säga någonting mer i fråga om polisutbildningen, som enligt utskottets betänkande för närvarande ägnas särskilt intresse inom justitiedepartementet? Är det möjligt att få besked om vad detta särskilda intresse innebär? Till utbildningsfrågorna hör väl också den professur i polisforskning som justitieministern menar skall vara knuten till rikspolisstyrelsen men som vi i utskottet tycker skall vara knuten till polishögskolan. I propositionen säger justitieministern dock att hon inte för närvarande är beredd att ta slutlig ställning. Det skrev hon i januari. Kan hon nu i maj säga något mer i denna fråga?

Fru talman! I en vpk-motion som behandlas i detta betänkande framhåller vi behovet av ökad insyn i polisens verksamhet. Jag fick inget svar från justitieministern om vilken uppfattning justitieministern har i denna fråga. Längst upp på s. 24 i utskottsbetänkandet framhålls: ”Vad först gäller önskemålet — — — om ett ökat kommunalt inflytande över den lokala polisstyrelsen kan utskottet i och för sig hysa förståelse för de synpunkter som ligger bakom önskemålet.” Jag vill fråga om justitieministern delar den inställningen. Vi tycker inom vpk att ökad insyn skulle vara bra för alla parter. Om vi får en poliskår som inte har allmänhetens förtroende är det allvarligt. Nu har vi inte den situationen, och det skall vi vara tacksamma för. Men ett ökat kommunalt inflytande skulle otvivelaktigt medföra att allmänhetens förtroende för polisen förbättrades. Jag kan samtidigt dela justitieministerns uppfattning att det är mycket få poliser som visar oaktsamhet i utövningen av sitt yrke. Men jag tror fortfarande att allmänhetens förtroende för polisen sedan en tid tillbaka är bristfälligt. Även om jag inte vill påstå att polisen brister i sin yrkesutövning, tror jag att allmänhetens förtroende för poliskåren skulle förstärkas, om man omarbetade 1985 års förordning så, att allmänhetens möjligheter till insyn ökades. Jag tror faktiskt att det skulle vara en styrka för poliskåren.

Fru talman! Låt mig först säga några ord om situationen vid Stockholmspolisen, som Göran Ericsson tog upp. Vi är mycket väl medvetna om de speciella problem som man har haft och har i Stockholmsområdet, med ett bekymmersamt personalläge, med många vakanta tjänster och med en situation där man får se och möta det värsta som samhället har att bjuda. Därför tycker jag att det är mycket positivt att polismyndigheten i Stockholm har inlett ett arbete för att förändra och förbättra arbetsmetoderna och organisationen, och jag tror att det på sikt kommer att spela en stor roll för att förbättra läget. Men det behövs också mera omedelbara åtgärder. Regeringen har under våren fattat några beslut av det slaget. För det första har vi föreslagit riksdagen att polisen skall tillföras 13 milj.kr. för inköp av bilar, som framför allt skall användas inom Stockholmsregionen. Detta förslag har helt nyligen bifallits av riksdagen. För det andra har vi medgett att medel, som finns tillgängliga på grund av att det finns vakanta polistjänster i Stockholmsområdet, redan under innevarande år får utnyttjas för anställning av administrativ personal. Även om vi inte kan fylla polistjänsterna, kan vi ändå göra en stor praktisk nytta om vi ger möjligheter för Stockholmspolisen att använda dessa pengar för anställning av administrativ personal. På det sättet får vi under innevarande budgetår ut effektivt polisarbete motsvarande 60 polistjänster. Vi har alltså tagit situationen i Stockholmsområdet på allvar. Jag förstår väl att många, inte minst yngre polismän med familj, känner vanmakt när man helg efter helg tvingas rycka in och arbeta och får sätta alla sina privata intressen åt sidan. Jag hoppas och tror att dessa åtgärder som vi har nu har medverkat till, och de åtgärder som kommer nästa budgetår, skall lätta arbetssituationen. I årets avtalsförhandlingar har man från arbetsgivarverket tagit de frågor som gäller polisens arbetssituation och speciella påfrestningar på allvar. Ingbritt Irhammar talar om att man har en reservation om 10 milj.kr. till speciella insatser för att hjälpa dem som nu är i tjänst som poliser. Precis samma inställning har varit vägledande för arbetsgivarverket. Det finns 90 milj.kr. avsatta, som i huvudsak skall ägnas just insatser av det slag som Ingbritt Irhammar talar om här. Lars Sundin talar om professuren i polisforskning. Jag kan inte svara på frågan om vi har tagit ställning till hur detta definitivt skall ordnas. En av anledningarna till detta är att vi väntar på förslag från rikspolisstyrelsen, som vi anser skall ha — så att säga i botten — en uppfattning om den här frågan. När det gäller de övriga frågor som Lars Sundin tar upp, om utbildningen, vill jag säga att det pågår ett arbete och att det pågår samtal mellan oss i justitiedepartementet, företrädare för rikspolisstyrelsen och företrädare för Polisförbundet om dessa frågor. Därför har vi ännu inte några färdiga lösningar. Jag håller med Karl-Erik Persson om att det med hänsyn till allmänhetens förtroende för polisväsendet fordras insyn i och parlamentarisk och demokratisk kontroll av polisen. Vi har ju många sådana möjligheter. Vi har parlamentarisk insyn i rikspolisstyrelsen och i de lokala polisstyrelserna. På oss som politiker, och som representanter för våra politiska partier, ligger ett ansvar för att se till att den här kontrollen från allmänhetens sida kan utföras genom oss. Jag tror att det i varje fall än så länge finns mycket utrymme lokalt, enligt polisreformens nuvarande utformning, för att polisstyrelserna skall kunna arbeta aktivt. Om det i framtiden visar sig att paragrafernas formuleringar är otillräckliga, får vi väl fundera över dem. Men jag vill att långt ifrån alla polisstyrelser här i landet utnyttjar de möjligheter till ett effektivt arbete som den polisreform riksdagen har fattat beslut om faktiskt ger dem. På vissa håll har man kommit i gång mycket bra, på andra håll har man inte gjort det. Jag tror att det är en önskan från mångas sida att man skall bli litet mer aktiv därvidlag. Får jag slutligen i fråga om antalet poliser göra en annan liten reflexion. Under de senaste månaderna har jag varit ute ganska mycket på skolor, och jag har då ibland fått en fråga som jag inte har kunnat svara på. Man har frågat hur många poliser Sverige har jämfört med andra länder. Eleverna har ju också följt den här diskussionen. Jag bad mina medarbetare att till dagens debatt försöka ta fram uppgifter om detta. Det är svårt att få riktigt bra jämförelser. Vissa länder har ju olika grupper av polisstyrkor, som vi inte riktigt kan jämföra med. Men vi har försökt göra en jämförelse mellan Sverige, våra nordiska grannländer —- Danmark, Finland, Norge — England och Japan. Med reservation för att resultatet inte till alla delar är exakt riktigt, vill jag ändå säga att det är en ganska intressant bild man får. Vi har försökt räkna hur många polistjänster man har per 1 000 invånare. I Sverige är det 2 poliser per 1 000 invånare, och i England är det lika många. Japan har 1,85, Danmark ungefär lika många, Norge 1,5 och Finland 1,7. Jag tror alltså att man kan säga att när det gäller antalet poliser i förhållande till antalet invånare är vi i Sverige inte alls särskilt dåligt lottade — tvärtom, enligt den här statistiken. När det gäller antalet poliser i förhållande till antalet brott är det naturligtvis mycket svårare att göra en rättvisande jämförelse. Rent allmänt kan man väl säga att England, som alltså har lika många poliser per invånare som Sverige, ju har en betydligt högre brottslighet. De nordiska länderna, som har ett lägre antal poliser per invånare, har lägre brottslighet. I den här debatten om antalet poliser kan det vara intressant, tycker jag, att göra den här lilla internationella utblicken. Jag tror, som jag sade tidigare, att det i mycket stor utsträckning också handlar om på vilket sätt vi utnyttjar befintliga resurser.

Fru talman! Jag ber att få tacka för justitieministerns inlägg. Hon började med att skissa litet i fråga om den situation som råder i Stockholm, och jag delar i huvudsak den syn som hon gav uttryck för när det gäller belastningen på polismännen i Stockholm. Vi har här i kammaren i flera debatter i detta ämne frågat efter regeringens omedelbara åtgärder. Nu säger regeringen att man inköpt bilar och anslagit pengar för fler administrativa tjänster. Så säger Anna-Greta Leijon här att vi inte kan besätta de polistjänster som är vakanta. Nej, det var precis där skon klämde. Jag anser nu, fru talman, att jag har fått svar på den fråga som jag ställde i dag i denna debatt, liksom på alla andra tidigare frågor i olika interpellationsdebatter. Det har alltså varit en felaktig politik som man har fört. Detta erkänns nu litet motvilligt och modstulet här från talarstolen — men det skall ändå tas till protokollet. Jag tror att vi skall högakta landets justitieminister för detta erkännande och att vi skall säga oss att vi nu ser med ungefär samma ögon på den politik vi skall föra framöver. Jag sade inledningsvis i min förra replik att jag tyckte att justitieministern hade gjort ett kraftfullt inlägg, och jag önskar att denna kraftfullhet än en gång följer med ut ur kammaren och till departementet.

Fru talman! Klyftorna i fråga om uppfattningar hos socialdemokraterna visar sig här allt tydligare. Tidigare i dag sade Ulla-Britt Åbark att det inte fanns någonting som tydde på att minskningen av antalet poliser i Stockholm gav som resultat en ökad brottslighet. Tvärtom hade brottsligheten minskat här i Stockholm, sade hon, och vi behövde alltså inte fler poliser. Nu har ändå justitieministern insett att det behövs fler poliser. Om man lyssnar på poliskåren här och på rikspolisstyrelsen, står det fullständigt klart att det finns brister. Man är från socialdemokraternas sida beredd att börja lappa ihop sprickorna. Det är synd att man inte går så långt som det är möjligt i dag — och som vi har pekat på från hela borgerligheten. Men det är alltså motsägelsefulla uppgifter som vi har fått från socialdemokraterna i dag. När det gäller teknisk utrustning har jag också märkt, när jag har varit ute och besökt poliskårer, att det är någonting som man efterfrågar väldigt mycket. Nu kommer polisen i Stockholm att få förstärkningar på det här området. Det är ett par veckor sedan jag var i Malmö. Man var mycket besviken över att man inte fick del av en sådan förstärkning där nere — och det är härmed framfört. Vi skall lyssna på poliserna. De har erfarenhet av sitt arbete. Jag skall bara än en gång — eftersom Anna-Greta Leijon berörde det — framhålla vilka svårigheter de har, bl.a. när det gäller demonstrationståg. Vi kommer ihåg det senaste demonstrationståget, med iranierna som knivhögg varandra i tåget. Det var synd att regeringen inte ställde upp på centerns krav om knivförbud på allmän plats. Det hade kanske räddat människor från att bli offer för detta förfärliga dåd.

Fru talman! De som sitter med som politiskt valda i polisstyrelserna och rikspolisstyrelsen har ett stort ansvar för att sprida information. Där delar jag givetvis justitieministerns uppfattning. Men min fråga gällde också om justitieministern i likhet med utskottet har förståelse för önskemål om ökat kommunalt inflytande över den lokala polisstyrelsen. Har justitieministern samma uppfattning som utskottet i det avseendet?

Fru talman! Demokratin är en dynamisk, ständigt utvecklande politisk ordning, som syftar till att garantera alla medborgare medverkan och som säkrar deras frihet genom fördelning och kontroll av makten. Den offentliga makten är dock inte bara legitimerad genom folkflertalets vilja eller folkets vilja, utan den är också underställd en etisk ram. Utan denna etiska ram eller snarare grund inträder ett rättsligt kaos. Rättssamhället kräver för att fungera att medborgarna har en inre kompass, en inre vägledning. Det är kanske lätt att framställa brottsligheten och den bristande rättssäkerheten som en funktion av bristen på poliser. Men om man tror att man löser brottslighetens totala problematik genom fler poliser, saknar man en elementär insikt, anser jag, om människan som social varelse. Det behövs fler poliser! Låt mig slå fast detta. Men framför allt behövs det en uppbyggnad av den etiska grunden hos medborgarna. Nu och då kan man höra påståenden om att brottsutvecklingen är avhängig den socialdemokratiska politiken. Det är en sanning — om det nu är det - med modifikationer. Uppbrottet från det etiska mönster som formats av ett tusenårigt kulturarv är något som de fem traditionella partierna har varit rörande eniga om — även om det funnits vissa nyanser i denna politiska utveckling. Med andra ord: Ansvaret för brottsutvecklingen faller tungt över det gamla politiska etablissemanget. En av politikens viktigaste uppgifter är att upprätthålla och skydda människovärdet. Men huvuddelen av den svenska politiken har bidragit till skapandet av en relativ moral, en nyttomoral, som devalverar människan till en funktion eller ett medel och som leder till en förnekelse av människans personliga värdighet. En sådan moral, en sådan etik, utgör en grogrund för en växande brottslighet. Fru talman! Tron på att samhällets sociala miljö och de materiella satsningar som gjorts skulle leda till att det blev allt mindre angeläget att så att säga ropa på polis har existerat i många kretsar. Det finns all anledning att just via en trygghetsskapande familjepolitik och en normgivande skolpolitik ge barn och ungdom en motkraft mot våld och brottsinspiration. Det är säkerligen så att våldsvideoutbudet inspirerar en hel del ungdomar till brutalitet. Det är därför nödvändigt att videomarknaden saneras. Till den debatten återkommer vi ju om några timmar här i kammaren. Det bör stå klart för alla att välfärdspolitiken, såsom den drivits hittills, inte lett till att trygghet och säkerhet och frihet från våld och brott kunnat breda ut sig. Verkligheten är som den är. Det är således oacceptabelt att, på grund av något slags ängslan för att bli stämplad för att vilja utöka antalet poliser, indirekt utsätta människor för brott och våld. Det blir inte sällan barn och äldre som drabbas av en sådan underlåtenhet. Det krävs resoluta åtgärder för att stävja brottsligheten. Det behövs, som jag tidigare sagt, ett annorlunda samhällsklimat där synen på människovärdet och gemenskapen får genomslag och utvecklas. Men även många punktinsatser har stor betydelse. Låt mig peka på några kristdemokratiska förslag: Polisen bör i större utsträckning vistas ute bland allmänheten, inte bara i polisbilar. Förekomsten av ”polisuniformer” är i sig ett brottshämmande inslag. Ungdomar — och även äldre för den delen — som vandaliserar bör i möjligaste mån åläggas att återställa det man fördärvat. Stimulera ansvaret hos allmänheten att förhindra och anmäla brottslighet. Det är en god idé. En aktiv narkotikapolitik och ett genomförande av en inköpsbegränsning i fråga om alkohol har stor betydelse för brottsbekämpningen. Inte minst alkoholmissbruk är en omfattande bakgrundsfaktor till våldsbrott och andra brott. Skapa speciella straffpåföjder för återfallsförbrytare. Undersökningar 18 maj 1988 visar att det är återfallsförbrytarna som i stor utsträckning står för den traditionella brottsligheten. Fru talman! Årets budgetproposition utökar antalet polistjänster med 150 stycken. Justitieutskottet ställer sig bakom detta. Tjänsterna är till sin karaktär administrativa och enligt propositionen bl.a. föranledda av behovet av förkortad handläggningstid för asylärenden. Det är bra att handläggningstiden förkortas, men behovet av fler fältarbetande poliser finns trots det. Ytterligare 200 tjänster bör, som vi kristdemokrater ser det, inrättas. Skadegörelse, brottslighet, våld och bedrägerier drabbar människor på ett sätt som är omöjligt att omräkna i kronor och ören. Det är emellertid alldeles entydigt så, att polisens arbete måste uppvärderas och antalet poliser måste öka. Det finns i detta sammanhang all anledning att också påtala, att ett otillräckligt polisväsende givetvis förorsakar medborgarna och samhället dryga kostnader. Det är därför ekonomiskt försvarbart att utöka antalet polismanstjänster. Även antalet anspirantplatser på polisskolan bör utökas enligt rikspolisstyrelsens förslag, dvs. med 20 polischefsaspiranter och en ökning av 100 övriga aspiranter utöver regeringens förslag. Fru talman! Under min skoltid fanns det en bedömningsgrund i synen på uppsatser. Missuppfattning av ett uppsatsämne gav obönhörligt betyget stora C. Det spelade ingen roll hur välformulerad uppsatsen än var. Ämnet var ju missuppfattat. När det gäller den kristdemokratiska motionen Ju207 bör utskottet tilldelas betyget stora C. Ämnet har missuppfattats. Motionen Ju207 avvisas såsom varande i strid med principen att det tillkommer polisen att upprätthålla ordningen på allmänna platser. Men motionen kräver ju inte att parkeringsvakterna skall upprätthålla ordningen. Förslaget går i stället ut på att ”observera och rapportera händelser om brott eller misstanke om brott”. Det handlar alltså inte om direkta ingripanden. Allmänheten brukar uppmanas att göra just det som vår motion förordar som en skyldighet för de kommunala parkeringsvakterna. Innebörden av justitieutskottets uttalanden om motionen är faktiskt att i princip bör inte allmänheten ”rapportera händelser om brott eller misstanke om brott”, eftersom det principiellt skulle inkräkta på polisens kompetensområde. Logiken lyser förstås med sin frånvaro. Det finns ingen anledning betvivla att utskottets ledamöter kan läsa och har läst innantill. Jag skulle dock se det som en fördel om man också ville förstå det man läser i motion Ju207. Fru talman! Med hänvisning till det jag här har framfört vill jag yrka bifall till motion Ju207, till yrkande 5i motion Ju206 samt till reservationerna 1, 3,4 och 5.

Fru talman! Det här betänkandet behandlar dels anslaget till utredningar, som vi är helt eniga om, dels ett antal ytterligt skilda frågor, allt ifrån vapenlicens för salongsgevär, via ett möjligen allvarligt förslag om vissa språkliga ändringar i lagtexten —t.ex. att man skall skriva ”lyckta dörrar” i stället för ”stängda dörrar” — till tjänsteansvaret och företagsboten. Jag har tagit till orda för att tala för reservation nr 1, som handlar om företagsbot.

Men då bör man också ta konsekvenserna! Vii folkpartiet har gjort det genom många krav på lagändringar. Bl. a. har vi i den motion jag nyss citerade ur yrkat att reglerna om företagsbot skall upphävas. Det har vi gjort därför att vi anser att den lagstiftningen är ett tydligt exempel på sådan lagstiftning som inte uppfyller vanliga krav på rättssäkerhet — sådana lagar skall vi inte ha. Och på den punkten är de borgerliga partierna faktiskt helt eniga. Låt mig först erinra om att företagsbot är en s.k. särskild rättsverkan av brott. Det innebär att ett företag, om ett brott begåtts vid utövningen av näringsverksamhet, kan åläggas att betala en bot, i storlek varierande mellan 10 000 kr. och 3 milj.kr. Denna lag, som antogs för i dessa dagar ungefär två år sedan, blev av mycket förklarliga skäl oerhört kritiserad av lagrådet — den är oklart formulerad, och den har karaktär av ramlagstiftning, vilket aldrig någonsin bör få förekomma i straffrätt. För ett parti som folkpartiet, som vill värna rättssäkerheten, var det aldrig minsta tvekan om att vi skulle motsätta oss den här lagstiftningen. Vi gjorde det tillsammans med centern och moderaterna. Men den drevs igenom av den socialistiska majoriteten. Nu har lagstiftningen funnits i snart två år. Vi hade nu möjligen kunnat räkna med ett antal rättsfall som hade stärkt våra argument i den här debatten. Men, fru talman, såvitt jag har kunnat finna — och jag har faktiskt försökt forska på det här området — har åklagare och domstolar ännu inte ens försökt använda stadgandena om denna s.k. särskilda rättsverkan. Jag dristar mig att tro att de har tyckt som vi, nämligen att en lag, som ger utrymme för så skönsmässiga bedömningar, inte skall åberopas. Dessutom är den onödig — det finns straff för alla brott vi känner i landet utan den. Lagstiftningen om företagsbot är alltså både onödig och orimlig. Dessutom är den en skamfläck för rättssäkerheten. Den bör därför upphävas. Jag yrkar därför bifall till reservation nr 1 i föreliggande betänkande. I övrigt stöder vi från folkpartiets sida utskottsmajoriteten, vilket innebär bifall till punkerna 1 t.o.m. 6 och 8 t.o.m. 11.

Fru talman! Utskottet är, som vi nyss hörde, enhälligt när det gäller de flesta avsnitt i betänkande nr 32, som gäller anslag till utredningar m.m., som rubriken lyder. Det finns dock två undantag. Det ena gäller företagsboten, som utskottets ordförande just har redogjort för, och det andra gäller en begärd utredning om kostnader för brott. Lagen om företagsbot, som antogs häromåret, fick en förödande kritik av lagrådet vid dess granskning 1985. Lagrådet slog då fast att lagtexten var oklar och svår att tolka. En oklar och svårtolkad lag är ingenting för ett rättssamhälle; det är man inte heller betjänt av. Lagen har, som vi nyss hörde, inte heller kommit till användning, även om det funnits goda tillfällen att använda den; speciellt tänker jag då på miljömålen. Men domare och åklagare har väl skyggat för oklarheten — den uppfattningen har också Karin Ahrland givit uttryck för. Jag instämmer i övrigt i hennes anförande och yrkar bifall till reservation 1. Olika företeelser i samhället drar kostnader av högre eller lägre dignitet. För att man skall kunna bedöma betydelsen av sådana kostnader är det mycket angeläget att man också har en uppfattning om hur stora de är. Från regeringens sida har man lagt ned ett intensivt arbete på att bekämpa den ekonomiska brottsligheten. Därvid har man ofta åberopat olika stora belopp som samhället skulle förlora på grund av den brottsligheten, hur man nu lyckats bestämma dessa — det framgår nästan aldrig. Enligt utskottets uppfattning skulle det föreligga en rad svårigheter att på ett tillförlitligt sätt beräkna de totala samhällskostnaderna för brott mot enskilda. Enligt min uppfattning tyder det på en uppgivenhet från utskottsmajoritetens sida. Det är förvånande att samhällets insatser på olika områden i så stor utsträckning styrs av storleken på de kostnader som uppstår. Vi moderater har därför yrkat att man skall utreda det. Det är också märkligt att utskottsmajoriteten avvisar det krav som vi har framfört i vår partimotion Ju814, yrkande 16. Vi vill ha en utredning om omfånget av de kostnader som kan uppstå för samhället av brottslig verksamhet mot enskilda. Utskottsmajoriteten anför i sitt avslagsförslag att en koncentration av intresset till de rent ekonomiska skadeverkningarna och samhällskostnaderna skulle vara olycklig från kriminalpolitisk synpunkt. Fru talman! Det har under årens lopp här i kammarens använts många märkliga och långsökta argument för att avslå olika motionskrav. Ofta finns det någon form av verklighetsförankring i avslagsförslagen, men den här gången saknas den Prot. 1987/88:122 faktiskt helt. Utskottsmajoriteten medger dock att det torde vara ställt ”utom allt tvivel” att kostnaderna är betydande. Mot denna bakgrund kan man fråga sig: Hur vet man att de är betydande, när det inte finns någon som helst kartläggning? Utskottet nämner också att en forskning av det slag som vi har begärt torde vara tämligen resurskrävande med tanke på ämnets omfattning. Man kan också här fråga: Hur vet man att en utredning av det blir resurskrävande? Vi moderater anser att en närmare kunskap om samhällets kostnader för den brottslighet det här är fråga om är av mycket stort värde, för att vi skall kunna få till stånd ett bättre utnyttjande av de totala samhällsresurser som vi tar i anspråk med anledning av denna brottslighet. Fru talman! Mot bakgrund av detta yrkar jag bifall till reservation nr 2.

Fru talman! Efter ett osedvanligt långt utredningsarbete som syftade till att skärpa sanktionerna mot lagbrott som sker inom ramen för företags verksamhet beslutade riksdagen år 1986 att införa en ny ekonomisk sanktionsform — företagsbot. Inom parentes sagt bedrevs också ett utredningsarbete med samma syfte med relativt stor intensitet under den tid de borgerliga partierna satt i regeringsställning. Enligt gällande lagstiftning kan företagsbot åläggas näringsidkare när brott har begåtts i utövningen av näringsverksamhet. För att företagsbot skall kunna komma i fråga krävs dels att brottsligheten har inneburit ett grovt åsidosättande av de särskilda skyldigheter som är förenade med verksamheten eller annars är av allvarligt slag, dels att näringsidkaren inte gjort vad som skäligen kunnat krävas för att förebygga brottslighet. När lagstiftningsärendet behandlades i kammaren 1986 rådde det i och för sig en ganska bred enighet om att avsaknaden av effektivt verkande sanktioner mot vissa former av regelöverträdelse i näringsverksamhet utgjorde ett kriminalpolitiskt problem. Man skilde sig åt när det gäller synen på vilka instrument som skulle användas för att lösa dessa problem. Vi förordade en lagstiftning om företagsbot. Den lagen utgör ett led i strävandena att komma till rätta med det allvarliga samhällsproblem som den ekonomiska brottsligheten har kommit att bli. Det kan gälla regler i brottsbalken om bokföringsbrott, arbetstidslagstiftningen, arbetsmiljölagen, livsmedelslagstiftningen och övrig miljölagstiftning. Lagen om företagsbot tar sikte på sådana överträdelser av lagstiftningen som begås i näringsverksamhet. Vid lagstiftningsärendets behandling i kammaren 1986 riktade de borgerliga partierna kritik mot att förslaget brast i klarhet och förutsebarhet och stred mot dittills tillämpad lagstiftningsteknik. Utskottets majoritet avvisade denna kritik och hävdade: ”Enligt utskottets mening är lagförslaget väl berett. Lagstiftningstekniken avviker inte från de normer som är brukliga i ärenden av sådan central straffrättslig art som det här gäller. Någon lagreglering i detalj för alla uppkommande situationer är självfallet inte tänkbar och heller inte önskvärd. Utskottet anser att de enskilda bestämmelserna jämte de uttalanden som gjorts i propositionen och av utskottet bör ge en tillfredsställande ledning för den praktiska tillämpningen.” Propositionen tillstyrktes därmed. Utskottets majoritet har inte ändrat uppfattning i detta avseende sedan 1986. Den står kvar vid sin inställning om att lagen om företagsbot är en lagstiftning som är präglad av en hög grad av rättssäkerhet. Låt mig till detta lägga till följande. När vi behandlade ärendet 1986 höll de borgerliga partiernas företrädare med om att det krävdes ytterligare sanktioner mot och skärpta straff för näringsidkare som begår lagbrott inom ramen för företagsverksamhet. I den reservation som ni nu har avlämnat till detta utskottsbetänkande framför ni inga synpunkter på alternativ till företagsbot. Sådana synpunkter framförde ni 1986. Detta är kanske ett uttryck för den svala attityd ni i dag intar mot bekämpandet av den ekonomiska brottsligheten. År 1986 kunde ni föra fram synpunkter på alternativ till företagsbot. I dag nöjer ni er med att konstatera att lagen om företagsbot bör upphävas. Jag tycker nog att det är ett uttryck för en svalnande attityd i kampen mot den ekonomiska brottsligheten. Med det anförda yrkar jag avslag på reservation nr 1. Reservation nr 2 tar upp frågan om en utredning av kostnaderna med anledning av brott. Det är en fråga som har behandlats i kammaren vid flera tillfällen. Reservationen har avgivits av de moderata ledamöterna i utskottet. Genom den brottstatistik vi redan har i dag får man enligt utskottets mening en god uppfattning om brottslighetens omfattning. Andra faktorer än de rent ekonomiska måste också tillmätas betydelse när det gäller att bedöma behovet av brottsförebyggande insatser. Brottslighetens skadeverkningar spänner Över ett mycket vidsträckt område och varierar i hög grad beroende på vilken typ av brott det gäller. Mot den bakgrunden tycker utskottet att det är felaktigt att koncentrera intresset till de rent ekonomiska skadeverkningarna, samhällskostnaderna. Utskottsmajoriteten hävdar att det skulle vara olyckligt ur kriminalpolitisk synpunkt. Motionsyrkandena avslås därför i det avseendet. Fru talman! Med det anförda yrkar jag avslag även på reservation nr 2.
Fru talman! Kortfattat skulle jag vilja säga till Lars-Erik Lövdén att brottslighetens omfattning kan vi läsa oss till av statistiken. De siffrorna har vi bollat med tidigare här i dag. Vi vet emellertid ingenting om de ekonomiska konsekvenserna. Jag vidhåller vad jag sade i mitt anförande om att det finns många bortförklaringar när det gäller att avslå motioner. Jag har emellertid inte varit med om något som liknar detta.
Fru talman! Lars-Erik Lövdén gav en historiebeskrivning, som jag i stora delar inte alls kan invända emot. Det var ett ovanligt långt utredningsarbete. Det fanns en utredning på den borgerliga tiden. Vi har sagt att det vore bra om man kunde finna ytterligare sätt att komma åt den ekonomiska brottsligheten. Ingenting av detta är i och för sig kontroversiellt. Om man skall ägna sig åt fullständig historiebeskrivning, måste man försöka vara fullständig. Jag noterade att Lars-Erik Lövdén totalt glömde bort att nämna lagrådets förödande kritik mot just denna lag. Från den borgerliga sidan tar vi litet allvarligare på lagrådets kritik. Därför motsatte vi oss lagen när den kom och tycker fortfarande att den skall upphävas. Låt mig ta ett exempel. Lars-Erik Lövdén räknade upp ett antal lagar som skulle kunna kompletteras med företagsbot. Det står faktiskt i majoritetens utlåtande i betänkandet från den förra behandlingen att det inte skulle vara lämpligt att begränsa företagsbotens tillämpningsområde till att enbart avse brott som innebär överträdelser av utpräglat näringsreglerande författningar. Lars-Erik Lövdén sade att man tyckte att det gavs en tillfredsställande vägledning i förarbetena. I utskottets betänkande från förra gången står att läsa att majoriteten menade att det fanns en tämligen klar vägledning för regelns tillämpning. Fru talman! Det är kanske dessa ord som har gjort att vi över huvud taget inte kan bli eniga i denna fråga. När det gäller brottsbalken och strafflagstiftningen skall det inte vara tämligen klart — det skall vara klart.
Fru talman! Från utskottsmajoritetens sida menar vi att lagstiftningen om företagsbot upprätthåller högt ställda krav på rättssäkerhet. I lagstiftningen finns flera moment inbyggda som skall skapa sådana garantier. Detta tillsammans med de uttalanden som gjordes under förarbetet till utskottsbetänkandet, hävdar vi utgör mycket bra och tydliga garantier för detta. Det skall vara fråga om grovt åsidosättande av de särskilda skyldigheter som är förenade med näringsverksamheten eller annat allvarligt slag av brottslighet. Företagsbot skall inte kunna åläggas om brottsligheten har varit riktad mot näringsidkaren eller om ett åläggande annars skulle vara uppenbart obilligt. Det finns också möjligheter att efterge eller att sätta ner företagsboten. Det är åklagarens uppgift att bevisa att näringsidkaren inte har gjort vad som skäligen har kunnat krävas för att förebygga brottslighet. Det finns en rad moment inbyggda i lagstiftningen som garanterar att högt ställda krav på rättssäkerhet uppfylls. Sedan vill jag återkomma till det jag sade i mitt anförande om att de borgerliga partiernas reservation till det utskottsbetänkande vi behandlar i dag visar att de inte längre har särskilt stort intresse för att bekämpa den ekonomiska brottsligheten. När vi behandlade lagförslaget 1986 sade ni i en reservation: Lösningar som bör övervägas — alltså i stället för företagsbot — kan avse strängare straff mot näringsidkaren som fysisk person, skärpningar i fråga om förverkande, skadestånd, vite och sanktionsavgifter. Ett utvidgat skadeståndsansvar i förening med särskild talerätt för det allmänna hör också hit. Det är vidare viktigt att fortsätta arbetet på att finna effektiva former för vinsteliminering i företag som bryter mot vitala regler och därigenom skaffar sig vinster på ett orättfärdigt sätt. På den tiden anvisade ni alternativa lösningar för att komma till rätta med den ekonomiska brottsligheten. Nu har ni i det hänseendet svalnat betydligt, och ni yrkar bara rakt upp och ner att lagstiftningen om företagsbot skall upphävas. Det tycker jag är ganska talande när det gäller ert intresse för kampen mot den ekonomiska brottsligheten.
Fru talman! Apropå det senaste är det faktiskt så, att vi gav anvisningar till regeringen. Det är regeringen som brukar utreda hur man skall gå till väga. Det var det vi ville 1985/86, men det goda rådet har inte regeringen följt, vilket man bara kan beklaga. Annars hade vi kanske varit mera positivt inställda. Frågan om vilken gradskillnad som föreligger i vår attityd mot den ekonomiska brottsligheten är relativt ointressant. Jag tror inte att vi kan mäta detta i grader. Naturligtvis är vi fortfarande motståndare till den. Däremot har vi en mycket kylig attityd — inte bara sval — till den här typen av lagstiftning, som jag till min förvåning upptäcker att Lars-Erik Lövdén bl.a. försvarar med att berätta att åklagaren har bevisbördan. När har han inte det?

Fru talman! Allt samlande av uppgifter om enskilda människor i ADB register innebär ett hot mot den personliga integriteten. För att i så stor utsträckning som möjligt värna integriteten finns datalagen, som reglerar bl.a. den registeransvariges ansvar och skyldigheter. En av de centrala delarna i datalagen är 10 §, som ger rätt för enskilda att ta del av uppgifter om dem själva som finns i olika register. Detta är en viktig kontrollfunktion. Det är därför bra att enskilda nu skall få denna möjlighet även när det gäller kriminalregistret. Det är för övrigt ett förslag som riksdagen enhälligt har efterlyst. Det finns dock några delar i det föreliggande förslaget som vi inte är nöjda med. Vi har därför från centerns sida reserverat oss på tre punkter. För det första vill vi ha en sammanhållen registerlag för polisens register. Dessa register i allmänhet och de s.k. förspaningsregistren i synnerhet innehåller mycket känsliga uppgifter, vilket gör det speciellt viktigt att de regleras i en särskild lagstiftning. Centern har tidigare förordat att särskilda registerlagar skall utfärdas för datasystem som har stor omfattning eller på ett särskilt sätt berör den enskilde. Så har exempelvis skett när det gäller skatteoch socialförsäkringsregistren. Nu säger visserligen utskottets majoritet att man delar vår uppfattning på denna punkt, och det är ju glädjande, men man vill inte nu vidta någon åtgärd från riksdagens sida utan vill som vanligt vänta och se. Jag anser däremot att om vi är överens om önskvärdheten av att få en sammanhållen polisregister lag, så bör vi också göra en sådan beställning hos regeringen. För det andra har vi kritik mot det sätt på vilket registerutdrag till den enskilde skall utformas när det gäller kriminalregistret. Där finns för närvarande en regel som säger att när utdrag ur detta register lämnas till andra myndigheter, exempelvis domstolar, tas inte uppgifter med som är äldre än tio år. Nu föreslås samma begränsning när det gäller uppgifter som skall utlämnas direkt till den berörde. Jag har för min del mycket svårt att förstå varför man gör denna inskränkning. Det bör vara självklart att samtliga uppgifter som finns om mig i ett register skall lämnas ut när jag så begär. Det är ju på det sättet jag kan kontrollera vad myndigheterna har registrerat om mig. Om man anser att uppgifterna är ointressanta därför att de är äldre än tio år, bör de givetvis mönstras ut ur registret. Fru talman! Detta tycker jag är en typisk socialdemokratisk klåfingrighet, ett uttryck för den storebrorsmentalitet som alltid präglar socialdemokraterna i denna typ av frågor som berör den personliga integriteten. Det är, enligt socialdemokraternas synsätt, samhället som skall avgöra vilka uppgifter som skall lämnas ut — det klarar inte den enskilde av att bedöma själv. Att socialdemokraterna intagit en sådan ställning är kanske inte så förvånande, eftersom det ligger i linje med deras handlande tidigare. Däremot tycker jag att det är både förvånande och tråkigt att folkpartiet och moderata samlingspartiet sluter upp bakom denna grötmyndiga inställning. För det tredje gäller det det s.k. utlåtanderegistret, som skall inrättas hos statens kriminaltekniska laboratorium.

Detta förhållande motiverar inte enligt datainspektionens mening att uppgift om brottsmisstanke beträffande de registrerade sparas efter det att misstanken bortfallit. Om ett bevarande av undersökningsresultat anses önskvärt även efter det att den registrerade inte längre misstänks för brott, bör därför en avidentifiering ske.” Från centerns sida delar vi datainspektionens uppfattning. Misstanke om brott, som kommer att finnas i detta register, är en mycket integritetskänslig uppgift. Om en sådan uppgift registreras om en person och det sedan visar sig att han eller hon är oskyldig och att det inte finns någon brottsmisstanke mot vederbörande, bör denna uppgift omedelbart avlägnas ur registret. Det tycker jag och centern är ganska självklart. Fru talman! Med de här kommentarerna ber jag att få yrka bifall till de tre centerreservationer som finns fogade till betänkandet.

Fru talman! I det lagförslag som kammaren nu behandlar föreslås att en enskild skall få ta del av uppgifter ur kriminalregistret beträffande sig själv. Man skall därvid få ett utdrag ur registret som till innehållet motsvarar det registerutdrag som skickas till åklagare och domstolar. Utskottet tillstyrker regeringsförslaget. Tre reservationer till betänkandet har avgivits från centerpartisterna i utskottet. I reservation 1 krävs att den enskildes insynsrätt skall gälla samtliga uppgifter om den registrerade som finns i registret, alltså även de uppgifter som är äldre än tio år gamla. Regeringsförslaget innebär i denna del, som jag nämnde, att i utdraget till den enskilde skall tas med samma uppgifter som tas med i utdrag som begärs av domstol eller åklagare. I dessa utdrag ingår i princip inte uppgifter som är över tio år gamla. Utskottet finner att detta är en lämplig ordning och att den stämmer överens med principerna för allmänna handlingars offentlighet. Av betydelse för utskottets ställningstagande är det pågående systemtekniska översynsarbete som sker av kriminalregistret. Detta väntas nämligen öppna möjligheter att helt låta uppgifter utgå ur registret efter viss tidrymd, för vissa uppgifter t.ex. tio år. Det kan då bli överflödigt med en särskild reglering av vilka uppgifter som skall tas med i registerutdrag. Mot denna bakgrund anser utskottsmajoriteten att det inte finns skäl att nu föreskriva det som föreslås i reservation 1 av centerpartisterna. I reservation 2 krävs ett tillkännagivande till regeringen om att frågan om rätten för den enskilde till insyn i polisregister skall lösas skyndsamt. Till detta är att säga att det i princip råder enighet om att enskilda som registreras i polisregister skall få tillgång till registeruppgifter som är sekretessbelagda enbart av hänsyn till de registrerade själva. Detta uttalade justitieutskottets så sent som under riksmötet 1984/85. Det föreligger emellertid i detta avseende påtagliga systemtekniska och resursmässiga problem att genomföra denna ordning. Man måste i så fall lägga om registerföringen helt och hållet. I det polisregister som nu gäller ingår registeruppgifter beträffande vilka det även efter en nyordning skall gälla sekretess. Det gäller exempelvis förundersökningsuppgifter som är sekretesskyddade även mot den enskilde. Mot den bakgrunden och med hänvisning till att arbetet pågår i syfte att åstadkomma en registerföring som gör denna princip möjlig finner utskottsmajoriteten inte skäl att heller här tillstyrka centerpartiets propå. Med detta yrkar jag avslag även på reservationerna 2 och 3.

Fru talman! Lars-Erik Lövdéns kommentarer till våra reservationer var i knapphändigaste laget. Han motiverar egentligen inte varför man avstyrker vår motion på dessa punkter. Ta t.ex. registerutdragen ur kriminalregistret. Varför skall vi inte låta enskilda människor få reda på samtliga uppgifter som finns registrerade om dem? Jag fick inget svar över huvud taget av Lars-Erik Lövdén på den frågan. Just den insynsmöjlighet som ges i bl.a. 10 § i datalagen och som föreskriver att den enskilde har rätt att få uppgifter om sig själv ur dataregister är en mycket viktig kontrollfunktion. Det är positivt att vi nu får in denna möjlighet också när det gäller kriminalregistret. Men varför då göra en sådan här begränsning? Varför vågar man inte låta den enskilde medborgaren få reda på samtliga uppgifter som finns om honom eller henne i ett sådant här register? Sådana här begränsningar är, som jag sade i mitt första inlägg, ett exempel på typisk socialdemokratisk klåfingrighet. När det sedan gäller utdrag ur polisregistret gör utskottsmajoriteten bra skrivningar där den kraftigt understryker vikten av att lösa problemen med ny teknik, som gör det möjligt att få detta slags utdrag ur bl.a. polisregistret. Under en lång följd av år när dessa frågor har diskuterats har ni alltid hänvisat till att de datasystem som är uppbyggda hos rikspolisstyrelsen måste anpassas och att det måste göras nya systemtekniska lösningar. Alltid sägs det att arbetet är på gång och att utrustningen nu snart skall bytas ut så att dessa ändringar kan genomföras. Jag börjar tröttna på att det alltid hänvisas till att man håller på att utreda nya datasystem på rikspolisstyrelsen. Det vore lämpligt att med hänvisning till den starka skrivning som utskottet gör också göra ett tillkännagivande till regeringen, där vi visar att vi börjat tappa tålamodet med långhalningen av ärendet och nu förväntar oss att snabbt få besked. Jag beklagar att utskottsmajoriteten inte är beredd att ställa upp på detta.